Herr talman! Det är nu nästan ett och ett halvt år sedan Charlotte Branting och jag skrev motion 1986/87:U407 om vapenexport. Sedan dess har det hänt en hel del på det här området. Vi föreslog då att det borde göras en utredning om sambandet mellan vapenexporten och Sveriges behov av krigsmateriel. I dag finns det en bred enighet kring detta krav, och det är glädjande. I regeringens proposition talas det mycket om ett ökat behov av kontroll i olika former. Men det står ingenting om allmänhetens möjligheter att få ökad insyn i vapenaffärerna. Man skall inte underskatta allmänheten. Det är ju inte på grund av regeringens kontrollfunktioner som den ena olagliga vapenaffären efter den andra rullas upp. I stället är det Ingvar Bratt, Svenska fredsoch skiljedomsföreningen och journalister som har dragit fram dem i ljuset. Folkpartiets krav på större öppenhet i redovisningen av vapenexporten har inte tagits upp i betänkandet. Det är svårt att med nuvarande offentliga statistik få en klar uppfattning om vapenexportens omfattning och struktur. Det är viktigt att utomstående har möjlighet att följa en kritisk granskning av vapenexporten. Så länge vi har vapenexport med restriktioner kommer efterlevnaden av dessa att diskuteras. Det är angeläget att denna debatt kan föras på saklig grund. Därför bör sekretessen minskas på detta område. Sverige driver krav på öppenhet när det gäller den internationella vapenhandeln. Därför bör vi föregå med gott exempel och häva hemligstämpeln beträffande typ av vapen och antal vapen som exporteras till resp. land. Endast i undantagsfall bör sådana uppgifter vara sekretessbelagda. Det är inte bara Sverige som har problem med att lagstiftningen om vapenexport inte följs. Västtyskland har sålt vapen till Sydafrika. Inte mindre än 27 stater har försett både Iran och Irak med vapen eller gett dem annat stöd till kriget sedan detta började i september 1980. Sverige ingår i den gruppen. Marknaden för vapen har förändrats under senare år dels genom att konkurrensen mellan allt fler producenter och exportörer ökat, dels genom en global minskning av efterfrågan. Den här övergången till köparens marknad har medfört strukturella förändringar. Vapenaffärerna består i dag av komplexa finansieringsarrangemang, teknologiöverföringar och specialarrangemang. Detta har inte minst vi i Sverige fått erfara när det gäller Indienaffären. Tidigare har svenska försvarsbeställningar svarat för i genomsnitt hälften av Bofors omsättning, men på senare tid har andelen sjunkit till en tredjedel. Den här situationen är inte unik för Bofors, utan den gäller för många försvarsindustrier. En bevarad produktion av krigsmateriel innebär att det ekonomiska trycket på export ökar. Det har skett en gradvis förskjutning i den regionala fördelningen av svensk vapenexport. Fram till slutet av 1970-talet var det framför allt de neutrala staterna och NATO-länderna i Europa som var de ojämförligt största kunderna. År 1976 gick 79 96 av vapenexporten till dessa länder. Sedan 1984 har ungefär hälften av exporten gått till Västeuropa, medan en tredjedel har sålts till Asien. Tredje världen har ökat sin andel när det gäller svensk vapenexport, och det är ju där som krig förekommer i dag. Sverige har som neutral stat traditionellt spelat en aktiv roll i fråga om internationella nedrustningssträvanden. Samtidigt som vi vill spela denna roll kan vi inte bli allt aktivare inom vapenhandeln, särskilt inte med tanke på hur denna handel har utvecklats — med ett hårdare klimat och olagliga affärer. Som AIf Svensson framhöll i sitt anförande har den svenska vapenexporten ökat under de senaste åren, från 0,82 90 av den totala svenska exporten 1985 till 1,57 90 förra året. Vi anser att Sverige inte bör öka utan snarare minska sin vapenexport. Vapenindustrin bör struktureras därefter, och regeringen bör ta initiativ till en sådan omstrukturering. Om vi skall behålla svensk vapenproduktion av nuvarande omfattning, måste exporten öka ännu mer. Men detta kan inte vara försvarbart. Därför är det nödvändigt att regeringen tar initiativ till de åtgärder som vi talar om i vår motion från årets motionstid. Men den frågan tas inte upp i betänkandet, trots att den är nog så angelägen. Varför skall t.ex. FFV fortsätta att producera granatgeväret Carl Gustaf, trots att det svenska försvaret inte har köpt det geväret sedan 50-talet och, såvitt jag förstår, inte heller avser att köpa det i framtiden? Visserligen är det en bestseller på vapenmarknaden — det har vi ju fått klart för oss i dessa dagar. Men vi skall ju bara producera sådana vapen som det svenska försvaret har behov av. Det finns också anledning att samordna den svenska ammunitionstillverkningen. Staten bör således ta ett initiativ i den här frågan. Kravet på en omstrukturering tycks ha fallit bort i utrikesutskottets behandling av motionerna. Däremot finns det i betänkandet ett avsnitt om omställning av militär produktion till civil produktion. Den saken har vi också tagit upp i vår motion som en mycket angelägen fråga. Utskottet utgår från att regeringen kommer att ta ställning till behovet av ytterligare belysning av detta område. Men det låter inte särskilt kraftfullt. Det gäller ju att inte bara belysa frågan — det har för övrigt Inga Thorsson gjort på ett utmärkt sätt —, utan också att ta initiativ, så att vi kan förbereda oss för alternativ i framtiden. Annars blir det som i dag —- nämligen att sysselsättningen ständigt finns med i diskussionen om vapenexport, trots att den inte skall utgöra något motiv för export enligt riktlinjerna. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5 och 6.

Herr talman! Till Alf Svensson vill jag bara säga att den utvidgning av den svenska vapenexporten till alliansfria stater som han här pläderade för faktiskt skulle innebära en omfattande förändring av de riktlinjer som i dag gäller. En sådan utvidgning skulle innebära att Nordkorea och många andra länder blev möjliga mottagare av svenska vapen. Behovet av en bättre kontroll och en bättre uppföljning av den svenska vapenexporten är otvetydigt mot bakgrund av de senaste årens händelser. Min kollega Anita Bråkenhielm har utvecklat detta i ett anförande tidigare. Jag instämmer i vad som där har sagts. Så ytterligare några reflexioner. Sverige behöver en stabil utrikesoch säkerhetspolitik. De partier som kan föra en sådan politik medverkar till att garantera en traditionell svensk neutralitetspolitik. Den svenska neutralitetspolitiken kräver nämligen konsekvens och även förmåga att med politiskt ledarskap hävda denna konsekvens. Det är därför oroande att det socialdemokratiska partiet i dag har betydande problem när det gäller att leva upp till sådana här krav på konsekvens och ledarskap. Det verkar som om interna opinionsyttringar kan driva den svenska utrikespolitiken fram och tillbaka, beroende på vad som för tillfället ger medeller motvind i den politiska debatten och vad som för tillfället är det dominerande intresset i massmedia. Herr talman! Jag skall ge några exempel. Den socialdemokratiska försvarspolitiken har under 70 och 80-talet präglats av en betydande inkonsekvens från den ena partikongressen till den andra — först var man mot JAS och sedan var man för JAS och först var det 1983 års reduktion och sedan blev det 1984 års extrapengar — och fram till dagens situation. Nu ser vi en regering som har påtagliga problem när det gäller att hantera skillnaden mellan den verklighet som man önskar sig och den verklighet som man lever 1. Ytterligare ett exempel. För några år sedan upplevde vi hur den socialdemokratiska partiledningen under trycket från en intern och en extern opinion totalt skiftade uppfattning om vad som var möjligt eller inte möjligt, med hänsyn till den svenska utrikespolitiken vad gäller sanktioner mot Sydafrika. Vid den senaste partikongressen skiftade socialdemokratin uppfattning om vad som skall gälla vid främmande nationers örlogsbesök i svenska hamnar. Herr talman! Vi kan konstatera att socialdemokraterna så sent som vid förra riksmötet medverkade i denna kammare till ett riksdagsuttalande, där man slog fast behovet av svensk vapenexport som ett led i den svenska säkerhetspolitiken. Nu medverkar man till en utredning som skall undersöka om den svenska vapenexporten skall avbrytas. Därmed medverkar man också till att långsiktigt undergräva Sveriges möjligheter att upprätthålla en någorlunda god och för vår säkerhetspolitik viktig nivå på vapenexporten. Nu, herr talman, vill man inte ställa upp bakom det uttalande som man i denna kammare medverkade till för ett år sedan. Man tvingas därmed att på ett politiskt nesligt sätt ge efter för dem som i allt väsentligt motarbetar den säkerhetspolitik som socialdemokraterna i upprepade försvarsutredningar har slutit upp bakom. Herr talman! Det blir två konsekvenser av denna bristande förmåga till stabilitet i den politiska uppfattningen. För det första undergräver man genom detta kontinuerliga misstänkliggörande den framtida svenska vapenexporten och den svenska krigsmaterielindustrins möjligheter att spela den roll i den svenska säkerhetspolitiken som är ägnad att göra den insats som socialdemokraterna tidigare sagt att den skall göra. För det andra undergräver man därmed också förtroendet för Sveriges förmåga att konsekvent föra en neutralitetspolitik i tider då en regering kan utsättas för inre och yttre tryck från olika opinionsgrupper. Därmed ger man inte en bild av att Sverige är för en stabil och säker neutralitetspolitik. Det är beklämmande, herr talman! Det är beklämmande inte minst därför att kraven på en ökad restriktivitet som ett självändamål och kraven på att utreda och eventuellt avbryta den svenska vapenexporten enbart går de stormakter till handa som är beredda att sälja vapen till en mängd olika nationer runt om i världen. Det är beklämmande eftersom man därmed samtidigt medverkar till att i den internationella opinionen moraliskt undergräva små nationers möjligheter och rättigheter att importera vapen för sina försvar. Herr talman! Sådan är bilden av debatten om den svenska vapenexporten. Det är och förblir ett hyckleri att säga sig vilja avbryta den svenska vapenexporten och samtidigt slå vakt om en svensk säkerhetspolitik. Jag skall med intresse se hur Olle Göransson och Hans Lindblad, som i försvarsutskottet har medverkat till ett yttrande som i princip innebär ett bifall till den moderata reservationen, kommer att ställa sig när kammaren voterar i denna fråga.
Herr talman! I mitt anförande sade jag två gånger, och jag vill att Gunnar Hökmark lyssnar på det en tredje gång: Nuvarande regelverk torde knappast göra det möjligt för oss att exportera vapen till Nordkorea; det kan jag inte tänka mig att ens Gunnar Hökmark med sina moderata expansionistiska önskemål om en utökad vapenexport kan tänka sig. Vad jag har sagt två gånger tidigare är att i de nordiska alliansfria staterna begränsas vapenexporten med sikte på en successiv och planerad total avveckling.
Herr talman! Jag avser inte att föra någon debatt med Alf Svensson i denna fråga. Jag är väl medveten om att han har en annan uppfattning än jag i denna fråga, även om vad han sade om expansionist förefaller litet väl tilltagset. Jag vill bara fästa hans och kammarens uppmärksamhet på att kriteriet alliansfri stat som sådant inte är särskilt meningsfullt att föra in i en debatt om den svenska vapenexporten.
Herr talman! Att jag om Gunnar Hökmark använde ordet ”expansionist” berodde på att jag i flera tidningsartiklar har läst hur hans partikollega Anders Björck mycket frejdigt uttalat sig för en utvidgning av vapenexporten. I och för sig skulle väl mitt uttalande ha riktats till Anders Björck, men jag utgick ifrån att Hökmark och Björck har samma uppfattning i denna fråga. Vi kan naturligtvis länge diskutera om definitionen. Jag kan väl få nämna till protokollet att jag tog mig före att ringa upp Svenska Freds, som ändå haft en hel del med detta ärende att göra. Där ansåg man att den skrivning jag citerat tre gånger innebär en markant uppstramning av vad som för närvarande gäller.
Herr talman! Alf Svenssons förmodan att Anders Björck och jag har samma uppfattning i denna fråga stämmer. Däremot vill jag inte gå med på att den uppfattningen är särskilt expansionistisk. Om ett annat land överväger att exportera vapen till Sverige vet jag inte om Alf Svensson anser att det landet skall benämnas som expansionistiskt, t.ex. om man säljer komponenter till ubåtsjaktsfartyg i Sverige i en tid då vi faktiskt är tvingade att använda dessa vapen. Det må vara att det är expansionistiskt att medverka till att andra små stater får möjlighet att försvara sig. Jag tror att det stora misstaget vi kan göra är att vi medverkar till en lagstiftning som i verklig bemärkelse ger de stora staterna en möjlighet att göra de små staterna ännu mer beroende av de stora staterna. I ett sådant fall har ordet ”expansionistisk” bättre täckning än när Alf Svensson vill använda det på mig och på min moderata partikollega Anders Björck.

Detta är inte helt oväsentligt. Den svenska säkerhetspolitiken förutsätter stabilitet och konsekvens. Det kan inte vara rimligt att man från ett år till ett annat byter basen för hur ett viktigt element i den svenska säkerhetspolitiken i framtiden skall betraktas.

Det är mot den bakgrunden jag skulle vilja veta om Olle Göransson avser att stödja den moderata reservationen.

Herr talman! Det grundläggande i medborgarkommissionens rapport är att man påvisar att det funnits en dubbelmoral i den svenska vapenexporten, som bl.a. har berott på att de politiskt ansvariga inte har vågat gå fram och förklara varför man behöver en vapenexport.

Herr talman! För att undvika missförstånd har jag i elfte timmen begärt att få säga några ord. Den utredning som utrikesutskottet föreslår är alla överens om. Men det finns ett visst element i utredningen som moderaterna inte ställer upp på, nämligen det avsnitt där man begär att det skall utredas om det behövs en vapenexport i framtiden eller inte. Om detta utredningsbeslut — om det behövs en försäljning eller inte — är socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet och vpk överens. När Gunnar Hökmark därför säger att det är ett uttryck för en socialdemokratisk slingrig försvarspolitik så riktas kritiken lika mycket mot de båda andra partier som Gunnar Hökmark hoppas få regera ihop medi höst. Det här är inte något speciellt element inom socialdemokratin som har fått regeringen att vingla och även lurat med sig centerpartiet och folkpartiet. Vi har på den punkten en gemensam ideologi. Vi skulle helst vilja att det inte var nödvändigt att exportera vapen. Därför vill vi utreda om det går att undvika. Sedan kan vi nu i detta avsnitt, där vi skall besluta om en utredning, ha delade meningar om vad vi själva tror om framtiden. Jag har ingen anledning att deklarera det. Men jag vill betona den stora breda samling som finns i utrikesutskottet bakom tanken att göra denna utredning. Därför riktar Gunnar Hökmark ett lika starkt angrepp mot de borgerliga partierna som mot socialdemokratin. Det blir då en intressant fråga, om det blir borgerlig valseger och ny regering, om direktiven till dennna utredning då skall ändras av moderaterna, om de får något inflytande i den regeringen. Till sist vill jag, herr talman, som flera andra talare har gjort, bara deklarera att det försvarspolitiska beslutet ligger fast. Det ligger fast till dess riksdagen fattar ett annat beslut. Vi vet inte om utredningen leder till att ett annat beslut kommer att fattas. Där är vi öppna. Helt objektivt skall frågan ses över, så får vi se till vilket beslut riksdagen så småningom kommer, om de förra året dragna riktlinjerna då kommer att förändras.
Herr talman! Den avgörande frågan är bl.a. om man vill ställa sig bakom — som en utgångspunkt för fortsatt utredningsarbete och fortsatt politisk debatt — det uttalande som riksdagen gjorde förra året eller om man genom att inte göra det vill skapa osäkerhet om huruvida man skall stå fast vid det. Därvid kan man givetvis ha synpunkter på varje parti som står fast bakom det riksdagsuttalandet. Men jag tror inte att Stig Alemyr alltför mycket skall försöka göra detta till en fråga om borgerlig enighet eller inte, därför att det är tre olika partier som vart för sig redovisar sin uppfattning här. Det intressanta är ju att det inte finns någon vetskap över huvud taget om vad socialdemokratin kommer att tycka i denna fråga, lika litet som vi har någon vetskap om vad socialdemokratin skulle tycka om JAS-frågan eller frågan om främmande örlogsbesök eller allting annat som över en natt kan förändras på en socialdemokratisk partikongress. Vad som framför allt är intressant är om ni i ett slutligt ställningstagande kommer att luta er mot vänsterpartiet kommunisterna, som icke-dogmatiskt helt och hållet vill avbryta detta eller om ni vill söka ett samförstånd som motsvarar det som vägledde förra årets riksdagsuttalande. Där är svajigheten i regeringspartiet, den svajighet som Stig Alemyr inte kan komma ifrån i denna kammardebatt.
Herr talman! När det gäller att göra ett uttalande om vad försvarsutskottets yttrande egentligen innebär så är socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet överens. Det är en bred samling i utskottet. Det är därför det är så ologiskt och vilseledande, för att använda ett milt ord, herr talman, att bara rikta kritiken mot ”en vinglande socialdemokrati”. Jag kan inte säga var vi kommer att hamna i denna fråga. Det kan icke heller de två närvarande representanterna för folkpartiet och centerpartiet uttala sig om. Detta är en fråga som skall utredas. Det enda jag kan lova Gunnar Hökmark är att vi inte kommer att luta oss mot er. För det tror jag vi saknar förutsättningar. Men kanske kan de tre partier som nu har skrivit sig samman luta sig mot varandra och komma fram till ett bra resultat för den framtida försvarspolitiken.
Herr talman! Till Gunnar Hökmark vill jag säga att jag har inga problem att rösta med utrikesutskottets förslag — samtidigt som jag satt med i försvarsutredningen som blev klar förra året. En hel del av den vapenexport som vi har i dag gäller produkter som i och för sig inte behöver tillverkas i Sverige. Samtidigt vet vi att det finns en del krigsmateriel, som vi i dag importerar men som vi gärna skulle vilja kunna tillverka här. Då kan man säga: Är det någonting som vi verkligen vill tillverka i Sverige så kan det vara en fördel att också kunna exportera det. Ingen av oss har svaren på de här frågorna. Jag tror det är bra att man nu gör den utredning som det talas om i utrikesutskottets betänkande. Jag ser ingen motsättning mellan vad vi sade i fjol och det vi kan rösta om i morgon.
Prot. 1987/88:129 Herr talman! Efter detta kan vi bara konstatera två saker, nämligen dels att 30 maj 1988 den brist på politiskt civilkurage som medborgarkommissionen har utpekat som en av grunderna till att det har rått en dubbelmoral inom den svenska vapenexporten av allt att döma förefaller att bestå, dels att, som Stig Alemyr sade här i kammaren, ingen vet var socialdemokraterna kommer att hamna. Det är ett strålande regeringsprogram.
Herr talman! Gunnar Hökmark vägrar att lyssna. Jag upprepar vad jag tidigare har sagt — det gör ju detsamma vad man säger. Gunnar Hökmark är den politikertyp som icke lyssnar på sin motståndare. Detta är en utredning som har direktiv att undersöka om vi behöver vapenexport eller inte för att klara vår egen försörjning med vapen. Då skall ingen av oss i förväg stå och säga vad som skall bli utredningens resultat — för då är det inte en utredning. Gunnar Hökmark har kanske någon gång varit med i — eller sitter i — någon utredning, och vet att det är förutsättningen för ett objektivt utredningsarbete.
Herr talman! Det är uppenbart att Bofors under hela sin historia har varit ett företag som till stor del har jobbat på en internationell marknad. Bara en del av det man gjort har varit direkt relaterat till svenskt försvar. Ingen kan i dag säga hur mycket av denna produktion som vore behövligt om vi bara utgick från det svenska försvarets behov. Jag tycker alltså att det som skall utredas i den här utredningen är angeläget. Sedan håller jag med om att svaren aldrig blir givna en gång för alla, eftersom det här gäller en teknikutveckling som förändras. Det är rimligt att varje försvarsutredning gör en aktuell bedömning: Har ny teknik kommit till? Hur förändras behoven genom detta? Men principerna kan mycket väl utredas på det sätt som utrikesutskottet här med stor majoritet föreslår.

Herr talman! Somozadynastin regerade Nicaragua under 43 år. Den var en osedvanligt korrupt regim. Liksom andra diktaturer var den en broms för ekonomisk och social utveckling. Och liksom varje annan diktatur var den moraliskt och politiskt oacceptabel genom att den med våld förtrampade fundamentala frioch rättigheter. Det är en centralamerikansk tragedi att 75 Prot. 1987/88:129 utvecklingen i Nicaragua efter Somozas fall ännu inte inneburit ett uppbrott från denna tradition av våld och förtryck. När Somozadiktaturen föll ryckte sandinistpartiet till sig makten utan hänsyn till de breda grupper som spelat en betydande roll i revolutionen. Armé och polis ställdes under partiets kontroll. På östtyskt maner har man skapat kontrollerade oppositionspartier, genom att infiltratörer i redan etablerade partier skapat splittringsfraktioner som sedan tilldömts rätten till partinamn och partikassa. Sandinisterna utövar ett unikt förtryck genom att partiets kvarterskommittéer givits makten över ransoneringskorten för maten. Den som bråkar med partiet bråkar därmed med den hand som föder en. Enligt den permanenta och oberoende rättighetskommissionen CPDH — som bildades 1977 under Somozas tid och som i stort sett leds av samma människor nu som då — finns det i dag fler politiska fångar än under Somozas tid. Vi vet genom CPDH och genom internationella rättighetsorganisationer att det begås omfattande brott mot mänskliga i rättigheter i Nicaragua, bl.a. i form av regelrätt tortyr. Enligt den socialdemokratiska världsbilden skall man antingen hålla på sandinisterna eller hålla på contras. Tyvärr måste man beklaga att ledande socialdemokrater helt enkelt håller på sandinisterna. Man ser genom fingrarna på ett parti och en regim som inte tillåter Röda korset att besöka säkerhetspolisens förhörsfängelser och som har kvar censur för i stort sett alla media utom för den internationellt kända La Prensa, vilken man sent omsider gjort ett undantag för. Den fredsplan som Costa Ricas president tog initiativ till — Ariasplanen — och som gav honom Nobels fredspris har satt i gång en process som i dag utgör ett hopp för människorna i Centralamerika. Planen utgår från den fundamentala förutsättningen att frihet och demokrati är en förutsättning för en fredlig utveckling. Planen ställer kompromisslösa krav på demokratiska spelregler. De västeuropeiska nationerna har en betydande möjlighet att i detta skede bidra till fredsprocessen. President Arias har uppmanat de europeiska biståndsgivarna i regionen att koppla biståndet till uppfyllandet av planen. Majoriteten i utskottet avvisar emellertid en sådan koppling mellan fredsplanen och biståndet. Regeringen har dessutom enligt ett interpellationssvar här iriksdagen vägrat att ge CPDH som kartlägger övergreppen mot mänskliga rättigheter i Nicaragua — politiskt och ekonomiskt stöd. I stället för att göra demokratins och frihetens sak till vår, och låta detta prägla våra biståndsinsatser och vår politik gentemot den sandinistiska regimen, har vi i många stycken kommit att ge denna regim vårt okritiska stöd. Därigenom har den svenska rollen kommit att reduceras till hejarklackens. Det är därför också typiskt att ledande socialdemokrater nu hävdar att Nicaragua tagit ledningen i fredsprocessen, som om det gällde en idrottstävling och inte att leva upp till kraven på mänskliga frioch rättigheter. Visserligen har man upphävt undantagstillståndet, tillåtit La Prensa att utkomma utan censur och inlett samtal om vapenvila. Men man har också bara för några veckor sedan tagit nya och hårdare tag mot de tidningar och radiostationer som till skillnad från La Prensa inte är internationellt kända. — Prot. 1987/88:129 Och man har på nytt aviserat en hårdare attityd mot Misquito-indianerna. 30 maj 1988 Förutom att kraven på mänskliga frioch rättigheter inte får göras avhängiga av vilken ”tävlingsposition” man enligt företrädare för den svenska regeringen intar, ger den svenska kravlösheten inte sandinisterna anledning att gå vidare i fredsprocessen. Oviljan att tillmötesgå president Arias krav på en koppling mellan uppfyllelsen av fredsplanen och biståndet — som framförts till samtliga västeuropeiska länder — och oviljan att stödja CPDH kan enbart förklaras av att svenska socialdemokrater känner politisk lojalitet med sandinisterna. Utvecklingen i Centralamerika måste följa schemat fred, demokrati och ekonomisk utveckling. Freden och demokratin har nu sin chans. De europeiska nationernas biståndsinsatser kan i det perspektivet vara av utomordentlig betydelse. Avgörande är också att det blir en ordentlig och stabil ekonomisk utveckling som förutsätter ett uppbrott från feodala, merkantilistiska och socialistiska ekonomier. En förutsättning för att Centralamerika skall lyckas med sin omvandling är att man har möjlighet att exportera till utvecklade länder. Därför är de protektionistiska tendenserna i USA oroande. Presidentkandidaten Jesse Jackson hart.ex. uttalat att någon jordbruksimport inte skall få förekomma. Det är viktigt att Sverige inom ramen för det europeiska ekonomiska samarbetet bidrar till att öppna Europas gränser för centralamerikanska produkter. Frihandeln är nämligen väsentligt viktigare för den ekonomiska utvecklingen i Centralamerika än biståndet. Biståndet kan å sin sida vara av stor betydelse för utvecklingen mot demokrati och fred. Socialdemokratins Centralamerikapolitik — som ju är en parallell till Vietnamoch Cubapolitiken — har hamnat i otakt med denna verklighet. Det gynnar inte utvecklingen mot fred och välfärd i Centralamerika eller de mänskliga frioch rättigheterna i Nicaragua. Herr talman! Utvecklingen i Centralamerika har, trots orosmolnen, gått bättre än väntat. Kanske har freden en rejäl chans. Det är i så fall mer än vi vågade hoppas på så sent som för ett halvår sedan. Nu är det viktigt att Sverige konstruktivt bidrar till fredsprocessen genom att ställa krav på en stabil utveckling mot demokrati. Det är mot den bakgrunden som jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 1987/88:21 om Centralamerika avhandlar bl.a. motion U530, som jag har skrivit. Jag tycker förstås att detta betänkande är skäligen tunt, och jag dristar mig dessutom att säga att jag tycker att även innehållet är ganska magert. Utrikesutskottet sjunger den gängse lovsången till den sandinistiska regimen i Nicaragua, och det må man väl göra. Större delen av utskottsbetänkandet handlar faktiskt enbart om utvecklingen i Nicaragua. Övriga länder i Centralamerika nämns i stort sett endast i bisatser. Men det måste ju handla om fyra stater till, när man talar om Mellanamerika: Costa Rica, El Salvador, 7 Guatemala och Honduras. Jag vill gärna instämma när utskottet skriver följande: ”Sverige och andra länder kan bidra till denna process genom att ge uttryck för våra förväntningar om en demokratisk utveckling och genom bistånd som stöder en utveckling i pluralistisk riktning. Vårt bidrag får enligt utskottets mening större verkan, om det också inriktas på konflikternas grundläggande orsaker.” Så långt håller jag givetvis med utskottet. Men när utskottet sedan påstår att just detta är kärnan i den svenska politiken i förhållande till Centralamerika så tycker jag faktiskt att det finns anledning att protestera något. Jag anser nämligen att utskottets skrivningar ger en snedställd syn på Centralamerika. Det är ju Nicaragua för hela slanten i betänkandet. Herr talman! I samtliga centralamerikanska länder råder stora motsättningar mellan olika politiska grupperingar. Dessa motsättningar, som utom i Costa Rica och Honduras utvecklats till blodiga konflikter, har sin grund i djupa sociala och ekonomiska orättvisor. Fördelningen av kapital och inkomster är synnerligen ojämn i Centralamerika. I Nicaragua, El Salvador och Guatemala har den demokratiska utvecklingen påbörjats under ytterligt svåra förhållanden. När man bedömer dessa länder måste man inse att det är omöjligt att i en början av demokratiseringsprocessen uppnå västeuropeiska krav på frioch rättigheter. Förutom förödande inbördeskrig har länderna under generationer präglats av de djupaste sociala och ekonomiska orättvisor. Den starka militärmakten har skaffat sig privilegier och ett dominerande politiskt inflytande. Därför måste demokratiseringen av den politiska makten parallellt utvecklas inom militärväsendet för att kunna lyckas. Den aktuella utvecklingen i Centralamerika motiverar att Sverige under en kommande period prioriterar Centralamerika — hela regionen — vad gäller olika former av stöd för den pågående fredsprocessen. Fredsprocessen grundas på den överenskommelse som undertecknades av de fem statscheferna i Guatemala den 7 augusti 1987, Esquipulas II. Fredsplanen innehålier tio punkter. Bl. a. kan nämnas strävan för nationell försoning genom att motsättningarna inom länderna överbryggas genom överläggningar mellan regeringarna och oppositionen. Amnesti skall beviljas politiska fångar, och fångar som hålls av irreguljära trupper skall friges. Nationella försoningskommissioner med representanter för regering, kyrka och de lagliga oppositionspartierna har bildats med uppgift att övervaka uppfyllandet av fredsöverenskommelsen. Herr talman! Vidare åtar sig regeringarna att verka för eld upphör. Demokratiseringsprocessen skall främja respekten för mänskliga rättigheter, social rättvisa och nationellt självbestämmande. Bildandet av politiska partier och fria val skall garanteras, och undantagstillstånd skall avskaffas där sådant råder. Ett centralamerikanskt parlament skall väljas. Alla former av stöd och upplåtelse av territorium till irreguljära styrkor eller upprorsgrupper skall upphöra. Flyktingar skall tillåtas återvända och ges bistånd för detta. Staterna skall verka för att mer rättvisa samhällen skapas, och en internationell verifikationskommission skall inrättas. Det framgår således klart, herr talman, av fredsplanen att den är starkt beroende av både ekonomiskt och politiskt stöd från omvärlden. Sverige torde vara ett av de länder utanför Centralamerika som bäst skulle kunna = Prot. 1987/88:129 bidra till att planen kommer att lyckas. 30 maj 1988 Som väntat har processen stött på svårigheter. Men trots allt finns det ju åtskilliga ljusa punkter. Det är viktigt att utrikesutskottet och riksdagen i övrigt håller sig med en nyanserad och realistisk bild av utvecklingen i hela Centralamerika. Sveriges medverkan i positiv mening kan äventyras om vi alltför ensidigt backar upp enbart sandinistregimen i Nicaragua. Det är enligt min mening synnerligen angeläget att utskottet medverkar till att vi i Sverige får en helhetssyn på Centralamerika. Jag tycker, herr talman, inte att den alltid är för handen ute i den allmänna opinionen.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
Då kan man inte skriva ett tjockt och fullständigt betänkande varje år — det är onödigt — utan motionärer och andra får göra sig mödan att se vad utskottet tidigare har skrivit, och så skriver utskottet det som är nytt och är av intresse just det år vi behandlar frågan. Det finns ingen möjlighet att arbeta på annat sätt. Dessutom var det i just denna fråga en interpellationsdebatt i början av den här månaden — för drygt tre veckor sedan — och det gör att jag inte har skäl att upprepa argumenten utan kan hänvisa till vad utrikesministern sade under den interpellationsdebatten. Han sade — på den punkten vill jag åberopa hans uttalande — att det tyvärr är så att brott mot mänskliga rättigheter är mycket vanliga i Centralamerika. Det sker sådana i praktiskt taget alla länder — jag säger inte i alla länder utan i praktiskt taget alla länder. I allt samarbete, vilket land det än gäller, betonar Sverige och skall Sverige betona vikten av att man slår vakt om de mänskliga rättigheterna. Detta sade vi bl.a. i vårt biståndsbetänkande, som Alf Svensson säkerligen läste. I biståndsbetänkandet var vi delvis inne på Centralamerika, därför att alltmer svenskt bistånd går dit — fler och fler miljoner kanaliseras direkt via staten eller via enskilda organisationer till dessa länder. Jag vill också betona att utrikesutskottets betänkande är enhälligt — det är endast moderaterna som har reserverat sig. Även här har socialdemokraterna, centerpartisterna, folkpartisterna och vpk:s ledamöter skrivit sig samman i sin bedömning. Nu hör jag att Alf Svensson närmar sig den moderata bedömningen, och det är naturligtvis upp till Alf Svensson att göra det. Men det är en mycket stor majoritet i utskottet för de formuleringar som finns i betänkandet. Moderaterna har i sin reservation givit en alldeles felaktig bild av den svenska inställningen. Men det är på det sättet moderaterna arbetar när det gäller utrikespolitiken. Man glider mer och mer in på att försöka ge en vrångbild, en onyanserad bild av hur Sverige ser på förhållandena i olika delar av världen. Jag går alltså inte in i den diskussionen utan hänvisar till interpellationsde 7 batten samt tidigare utskottsbetänkanden. Och än en gång yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! En sak måste väl ändå sägas, och det är att de yrkanden som behandlas i det föreliggande betänkandet är inga yrkanden som återkommit år efter år, utan det är yrkanden som härrör ur det faktum att Ariasplanen nu är den bas på vilken fredsprocessen i Centralamerika drivs. Därför finns det knappast någon möjlighet att härvidlag gå tillbaka till tidigare betänkanden. Däremot är det viktigt att lyfta fram och diskutera situationen i Centralamerika. Vi kan konstatera att de flesta centralamerikanska stater har haft utomordentligt svaga statsmakter—statsmakter som inte kunnat upprätthålla lag och ordning och inte kunnat ge medborgarna skydd mot olika terroristgrupper. I några fall, under vissa perioder, har denna terrorism varit densamma som statsmakten. Där kan vi ändå se en betydelsefull förändring, därför att de flesta centralamerikanska regimer i dag menar allvar när de ger uttryck för sin vilja att skydda medborgarna och deras frioch rättigheter. De kan i en del fall vara mindre framgångsrika på grund av att de inte kan hålla stånd mot olika extremistiska grupper, men statsmaktens inriktning i dessa länder får ändå sägas vara relativt klar. I detta avseende är det en skillnad då det gäller Nicaragua. Där har vi en stark statsmakt som flyter samman med ett politiskt parti.

Därför är det besynnerligt att Stig Alemyr här hävdar att vi ger en vrångbild av utvecklingen och situationen i Nicaragua. Vi lyfter på samma gång fram de positiva utvecklingstendenserna, så också i det anförande jag alldeles nyligen höll, som vi pekar på att det de facto förekommer fundamentala övergrepp och än så länge avgörande hinder mot en demokratisk utveckling. Jag skulle gärna vilja uppmana Stig Alemyr att redogöra för på vilket sätt vi har gett en vrångbild av situationen i Nicaragua. Och för att gå vidare i resonemanget: Är det inte korrekt att utrikesministern har vägrat att ge kommissionen för de mänskliga frioch rättigheterna politiskt och ekonomiskt stöd? I vilket annat land intar den svenska regeringen en så kallsinnig attityd mot dem som i kampen mot en regim med totalitära ambitioner försöker hävda medborgarnas möjligheter till demokratisk samverkan och yttrandefrihet? Det kan väl inte tyda på att man är särskilt konsekvent i sitt fördömande av den Prot. 1987/88:129 sandinistiska politiken. 30 maj 1988
Herr talman!

Jag tror att det är till skada för Sveriges möjlighet att på ett positivt sätt verka för hela regionen. Regionen hänger ihop och kommer att göra det alltmer, i synnerhet om man skall nå fredsresultat. Det är en självklar internationell bedömning. Jag tycker också att det har hänt en del i regionen sedan utskottet skrev sitt förra betänkande, så det hade kanske funnits anledning att ta med ytterligare en del nytt. Jag tror dessutom att man inte skall vara så generös att man tillskriver enbart moderaterna att bry sig om regionen och se den ur ett vidare perspektiv. Jag vill verkligen också vara med i det sammanhanget och upplever det inte som chikanerande på något sätt. Utrikesministern nämndes här. Ja, faktum är att när utrikesministern kom hem efter sin centralamerikanska resa hade han mycket intressant och positivt att säga, inte minst om utvecklingen i Guatemala. Just om ett sådant land som Guatemala skulle jag gärna ha sett att en del av vad utrikesministern sade i en tidigare interpellationsdebatt än den som här åsyftats hade funnits med i betänkandet. Faktum är ju att Cerezo i Guatemala har varit en stor drivkraft i de fredssträvanden som förhoppningsvis i fortsättningen alla länder i Centralamerika skall omfatta.
Herr talman! Man kan naturligtvis ha delade meningar om hur mycket ett utskott skall skriva när en viss fråga behandlas, och jag har ingen anledning att polemisera med Alf Svensson på den punkten. Men det var i polemik med Alf Svensson och inte med Gunnar Hökmark som jag nämnde att vi om möjligt inte upprepar vad som sagts tidigare utan försöker att i stället tillföra det som är nytt när vi skriver ett betänkande en gång om året i samma ämnesområde. Det som kanske ändå är det allvarligaste i denna fråga är den historielöshet med vilken moderaterna betraktar problematiken. Här levde Nicaraguas folk — om vi nu koncentrerar oss på det — under årtionden i det djupaste förtryck, där en regim stödd utifrån höll folket nere i svält och ofattbart lidande. Folket slog sig fritt, och i det läget stödde stora delar av Sveriges folk frihetskampen och betraktade det som en framgång att den gamla diktaturen försvann och att man gjorde försök att förbättra förhållandena för de människor som levde i slaveri. Vi är naturligtvis nu besvikna att det inte har gått fortare och att den gamla diktaturen efterträddes av en ny med brutala metoder. Skälet är det hemska våldsamma hat som fanns bland folket på de olika sidorna. Den nuvarande regimens möjligheter att lösa problemen har 81 Prot. 1987/88:129 försvårats av att den gamla inte ger sig utan med stöd utifrån av en supermakt för ett inbördeskrig. Det är det allvarliga i det historiska läget. Därför vill vi på allt sätt stödja de krafter i länderna i Centralamerika som arbetar för fred. Vi sade det med all tydlighet till Costa Ricas president när han besökte Sverige för inte så länge sedan. Vi säger det i alla kontakter vi har med dessa länder och jag sade detsamma när jag själv besökte Nicaragua strax före jul. Glöm inte att det är fråga om ett folk som ännu inte har lyckats klara upp sina förhållanden, som måste komma till fred först och därefter till bättre ekonomi. Det görs vissa framsteg när det gäller fred just nu, men mycket ser mörkt ut. Jag kan bara uttala den förhoppningen att det skall gå att lösa problemen. Vi har i denna kammare beviljat rätt mycket pengar till flera länder i Centralamerika. Det går tiotals miljoner kronor till alla länder där via enskilda organisationer, och hela tiden ingår det i kombinationen av åtgärder att tala om för dem hur viktigt det är att försöka utveckla en respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, som under så lång tid har saknats i denna del av världen.
Herr talman! Först vill jag gärna välkomna att Stig Alemyr så entydigt deklarerade att den nuvarande regimen i Nicaragua är en diktatur. Det är bra, och det vill jag gärna ge honom en eloge för. Samtidigt vill jag fästa uppmärksamheten på att det inte är riktigt acceptabelt utifrån svensk utgångspunkt att vi i olika former försöker finna ursäkter för att människor förtrycks. Det förtryck som har rått i Centralamerika får aldrig vara ett motiv för att förtryck skall råda i dag. Det faktum att det förekommer väpnat våld och väpnade oroligheter och att det i vissa delar av Nicaragua råder inbördeskrig får inte vara ett motiv för att regimen får spärra in, fängsla och ibland tortera företrädare för den demokratiska oppositionen. Det får inte vara en ursäkt för att man censurerar radiostationer och tidningar. Om vi skulle använda den måttstocken på andra länder skulle vi nämligen de facto gå ett antal diktaturregimer till handa, och jag vet att Stig Alemyr inte har den avsikten. Det viktiga för oss måste vara att stödja de krafter som verkar för fred och demokrati. Man kan inte uppnå fred i detta område om man inte stärker demokratin. Därför är det så förbluffande att svenska socialdemokrater har varit så passiva när det gällt att ge politiskt, moraliskt och ekonomiskt stöd till de grupper i Nicaragua och i hela Centralamerika som envetet kämpar för en demokratisk utveckling. Det är den demokratiska oppositionen i Nicaragua, en mängd olika frioch rättighetsgrupper i hela Centralamerika, det är den mänskliga frioch rättighetskommissionen i Nicaragua. Medverka till att ge dem stöd så tar ni också bort en anledning för oss moderater att kritisera er för passivitet gentemot sandinisterna. Stig Alemyr, ta ett initiativ inom partiet och se till att Sverige ger bistånd till den fria och oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter i Nicaragua — CPDH! Den organisationen kämpar i dag en oerhört viktig kamp för att mänskliga frioch rättigheter skall respekteras och att, som ett led i detta arbete, fredsprocessen skall kunna fullföljas. Ge ett sådant löfte här i dag, så lovar jag att nästa
Herr talman! Vi är inte särskilt skakade av Gunnar Hökmarks beskrivning av vår inställning till sandinisterna. Vi bryr oss egentligen inte ett skvatt om vad han tycker i den frågan. Vi bara konstaterar att vi inte godtar censur eller inspärrande av människor. Gunnar Hökmark ger i sitt anförande intryck av att det är det vi tycker om — det gör vi inte! Vi påtalar det. Utrikesutskottet uppger i sitt betänkande uttryckligen hur många politiska fångar det finns i fängelserna i Nicaragua och hur många de kriminella fångarna är. Jag upprepar att vi tar avstånd från det. Jag använde uttrycket att den gamla diktaturen efterföljdes av en ny diktatur. Den nya regimen har sedermera legitimerats genom val, men den använde sig delvis av metoder som icke kan accepteras. Vi upprepar det: Det är metoder som vi inte kan tolerera. Vid samtal med Nicaraguas regim säger vi att man måste ändra detta för att relationerna i fortsättningen skall vara goda. Nu hoppas vi att fredsplanen skall leda till resultat. Får vi en samlad nation i Nicaragua kan vi ge vidgad hjälp både för den politiska utvecklingen och för den sociala utvecklingen.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! Det här betänkandet är baserat framför allt på motioner som tagit sikte på situationen på Västbanken. Den situationen har vi tidigare i år diskuterat i kammaren. Det är viktigt att klargöra att vi från svensk sida inte accepterar de övergrepp som skett mot den palestinska civilbefolkningen. När vi gör detta är det viktigt att den svenska Mellersta Östern-politiken bygger på realism och saklighet. Framför allt måste den svenska politiken bygga på insikten både att Israel är regionens enda demokrati och att denna demokrati alltsedan sin tillkomst varit hotad av krig och utplåning av diktaturer, som inte önskat ge vare sig freden eller de egna medborgarna en chans. Så är det, och skall man diskutera Mellanösternfrågan i ett vidare 83 perspektiv än det som präglar motionskraven och därmed betänkandet får man inte förbigå frånvaron av demokrati och mänskliga rättigheter i Israels grannländer. Det vore oseriöst att bortse från det faktum att det i regionen finns en omfattande militär kraft bakom dem som inte erkänner staten Israels rätt att existera. Ett av de främsta hindren för en fredlig utveckling är PLO:s vägran att acceptera staten Israel. Denna vägran är i dag ett avgörande hinder för en fredsprocess som skulle kunna leda både till fred inom säkra och erkända gränser för Israel och en nationell identitet och autonomi för de palestinier som i dag lever på Västbanken och i Gaza. Kravet att PLO skall erkänna Israel måste vara ett av den svenska Mellersta Östern-politikens fundament. Utrikesutskottet har tidigare understrukit behovet av att PLO erkänner Israel, och detta gäller även i dag. I detta betänkande fastslås det att Israels grannar måste erkänna staten Israels rätt till säkra och erkända gränser. Det får inte råda något tvivel om att detta krav i allra högsta grad gäller PLO. Herr talman! Situationen på Västbanken har skapat ett ökat intresse för vad som händer i Mellersta Östern, liksom den har skapat en ökad insikt om att något måste göras. Av naturliga skäl har detta kommit att fokusera världsopinionen på vad som sker på Västbanken, i Gaza och i Israel. Orsaken är enkel. Det är i Israel det finns en öppen samhällsdebatt, och det är i Israel samhällsdebatten och händelseutvecklingen kan sätta sina spår i form av sanktioner mot övergrepp, manifestationer för en viss politik och förändringar inom och av den politiska makten. Detta faktum leder till en snedvridning av vårt perspektiv och en obalans i våra reaktioner gentemot allt vad som händer i regionen. Men vi lägger ingen saklig och realistisk grund för vår politik om vi ger Israel skulden för att det bara är Israel vi kan ha förhoppningar om. Det blir en ensidig politik, som inte kan bidra till vare sig dialog eller fredsprocess, eftersom freden bara kan växa fram där, mitt bland människorna, mellan länderna, mellan israelser och palestinier. Och där, herr talman, är perspektivet sådant att det är uppenbart att det är två sidor som måste leva upp till samma förhoppningar. I den miljön kan en politik som växer fram ur det långa avståndets ensidiga perspektiv aldrig bli relevant. Herr talman! Detta gäller framför allt om politiken utformas på ett propagandistiskt sätt. Utskottsmajoriteten har valt att använda sig av palestinska kvinnors missfall för att måla upp en bild av en israelisk ockupationsmakt som inte drar sig för att angripa gravida kvinnor och driva fram missfall. Det är en form av misstänkliggörande som går långt utöver vad som är moraliskt och realpolitiskt försvarbart. Den svenska riksdagens utrikesutskott borde aldrig låta sina betänkanden präglas av formuleringar som hör hemma i hatpropagandan med sina känslomässiga misstänkliggöranden och försåtliga insinuationer. Det direkta samband mellan aktiva åtgärder och missfall som utskottsmajoriteten söker antyda finns inte. Utskottet har som grund för sin skrivning inte ens haft någon dokumentation av att antalet missfall har ökat på ett statistiskt säkerställt sätt. Utskottet har i stället grundat sin bakgrundsbeskrivning på hörsägen och rykten. Syftet är att ge en negativ bild av Israel, inte att ge en korrekt bakgrundsbeskrivning. Det är beklagligt. Jag yrkar bifall till reservation 1. Herr talman! Skall den svenska Mellanösternpolitiken bli trovärdig måste Prot. 1987/88:129 den utgå från deras perspektiv som skall vara parterna i en fredsprocess. Det 30 maj 1988 innebär att vi måste ställa krav på båda sidor som om vi hade samma förhoppningar om dem. Endast så kan vi långsiktigt medverka till att det på den arabiska och palestinska sidan växer fram en medvetenhet om att freden kräver eftergifter, inte bara av Israel utan även från araber och palestinier. Det är därför nödvändigt att konstatera att PLO är en organisation som i dag saknar förmåga att i en fredsprocess agera med realism och att som organisation anpassa sig till villkor som är nödvändiga för förhandlingar. Det är faktiskt ett bekymmersamt faktum att det i dag finns en tendens bland stora grupper inom PLO liksom inom Israel att förtränga behovet av en fredlig lösning. Polariseringen i det israeliska samhället är likväl inte större än att den med marginella undantag sker inom ramen för demokratiska värderingar. Fredsprocessens möjligheter kommer alltid att kunna diskuteras och debatteras öppet i Israel. Både den internationella och den inhemska opinionen kommer tillsammans med verklighetens krav att kunna påverka både regeringar och valmanskår. Den dag det finns en reell chans att nå en fredlig lösning blir det svårt för varje israelisk regering att överleva, om den nonchalerar chansen till fred och säkerhet. När det gäller PLO är situationen tyvärr en annan, kanske rent av den omvända. Där finns inte samma öppna debatt. Vi vet att de palestinier som visar prov på vilja till förhandling gör det med risk för eget liv. De palestinier som stöder fredsinitiativ och förhandlingar blir automatiskt PLO:s fiender, med risk för att avrättas. En fråga som måste ställas på allvar är om PLO som organisation är kapabel att föra fredssamtal med de krav på eftergifter som detta ställer. Denna fråga kan delas upp i två: Kan PLO:s ledning organisatoriskt och politiskt genomföra den förnyelse av de egna ståndpunkterna som oavvisligen blir nödvändig? Och finns det ett tillräckligt stort stöd bland PLO:s aktiva för en fred som inte ger allt utan enbart det som en förhandling kan ge? Dessa frågetecken måste rensas ut. Det måste vara en viktig uppgift för den internationella opinionen att genom sina krav på PLO medverka till att så sker. Det är nödvändigt i sig men också för att PLO skall visa sig vara en organisation som kan vara en part vid förhandlingar. Inget kan vara mer hindrande för fredsprocessen än om de palestinska ledarna ges uppfattningen att man inte behöver ta itu med denna internt utomordentligt svåra fråga. Och det vore förödande för chanserna till fred, om de palestinska ledarna genom den internationella opinionens passivitet i denna fråga gavs illusionen att man inte måste erkänna staten Israel för att kunna leva upp till de krav som vi ställer. Erkänna Israel måste PLO, om fredsförhandlingarna skall ha en möjlighet att lyckas och om man vill visa att man vill fred. Sveriges krav på PLO måste här vara entydigt. På samma sätt måste världsopinionen medverka till att de palestinska ledarna får klart för sig att våld och terror mot civila är oacceptabelt. Det är mord att avrätta tre kvinnor i en buss i öknen, det är mord och det skall fördömas som ett sådant. I en tid då mycket av världsopinionens engagemang vänds mot utvecklingen på Västbanken är det viktigt att PLO aldrig får 85 Prot. 1987/88:129 tillåtas leva med uppfattningen att vi passivt accepterar terror mot civila. Samtliga schatteringar och grupper inom PLO måste också ha klart för sig att kraven på ett israeliskt tillbakadragande inte automatiskt innebär något annat än ett krav på förhandlingar, som lika mycket riktas mot PLO. Det är inte i första hand ockupationen som måste få ett slut, utan freden som måste få en start. Kraven på ett israeliskt tillbakadragande till 1967 års gränser innebär inte heller att världssamfundet har fastställt några gränser. De gränser som ett fredsavtal skall byggas på måste vara en fråga för förhandling, där de gränser som rådde före 1967 i dag måste ses som ett historiskt faktum. Detta måste den internationella opinionen göra klart för PLO:s ledare. Sverige har, liksom alla andra länder med ett uppriktigt intresse för en fredlig utveckling i Mellersta Östern, ett ansvar för att man inom PLO inte tror sig ha stöd för något annat än förhandlingar och rätten till ett eget land för det palestinska folket. Det är också viktigt att ingen illusion skapas om att detta förutsätter en egen stat. Stabiliteten och säkerheten talar emot en nyskapad och konstruerad stat på Västbanken. Både kravet på ett eget land för det palestinska folket och kravet på säkerhet och stabilitet talar för en lösning av transjordansk karaktär med regional autonomi på Västbanken. Det palestinska folkets nationella identitet och status är givetvis något som man måste kunna förhandla om, med olika lösningar möjliga, men det är viktigt att slå fast att det i första hand gäller rätten till en egen palestinsk hemvist och för flyktingarna från 1967 års krig rätten att återkomma till det land som då ockuperades. Det är det palestinska folket som skall ha ett land, inte PLO som skall ha en stat. Herr talman! På samma sätt som våra förhoppningar på Israel inte får leda till ensidiga krav är det viktigt att vi inte genom frånvaro av krav på PLO skapar förhoppningar som aldrig kan infrias. Därför måste vi också med kraft verka för att varje möjlighet till en fredsprocess tas till vara. Det är mot den bakgrunden bra att Sveriges utrikesminister gett sitt stöd till den amerikanske utrikesministerns fredsinitiativ och obegripligt att utskottsmajoriteten inte ville ställa sig bakom och framhäva att Sverige ger sitt stöd till detta försök. En dogmatisk inställning till de förhandlingsmöjligheter som öppnar sig får aldrig vara ett hinder för freden. Varje möjlighet till dialog måste utnyttjas. Sverige har ingen anledning att med sin tystnad ge ett ökat politiskt utrymme för dem som inte vill ta vara på de möjligheter Shultz-initiativet ger. Tvärtom borde riksdag och regering samfällt ge uttryck för sitt stöd. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Herr talman! Det faktum att det öppna israeliska samhället ger särskilda förhoppningar får inte leda till att vi avstår från de krav som måste ställas på alla inblandade parter. Kraven på det demokratiska Israel får inte ge PLO och Israels grannar förhoppningen att förtrycket och oviljan att erkänna en existerande stat passivt accepteras. Det är dags att vi ställer krav på PLO, så att dess ledare får en realistisk bild av vad freden och den internationella opinionen kräver och av vad förhandlingar kan ge. Det förutsätter måhända, herr talman, ett bredare perspektiv än vad flertalet av de här behandlade motionerna ger. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Det råder en påfallande samstämmighet i synen på Mellanös 30 maj 1988 ternkonflikten mellan de i Sveriges riksdag representerade partierna. Denna gemensamma syn på problemen tar sig bl.a. uttryck i att utrikesutskottet kunnat nå en näst intill total enighet om det betänkande som vi nu behandlar. De avvikande synpunkterna inskränker sig till två reservationer. I reservation 1 som avgivits av moderaterna krävs en ändring i själva bakgrundstexten. I reservation 2, bakom vilken står utskottets moderater och folkpartister, krävs ett mindre tillägg i själva utskottsbetänkandet. Den 9 februari debatterades här i kammaren konflikten mellan Israel och palestinierna med utgångspunkt i interpellationer ställda till utrikesminister Sten Andersson. De principiella svenska ståndpunkter i Mellanösternkonflikten som bl.a. då slogs fast har inte utrikesutskottet funnit någon anledning att revidera. Mitt anförande kan därför bli kortfattat. Vår inställning till konflikten i Mellanöstern bygger på den grundläggande principen om alla folks rätt till självbestämmande. Vi erkänner som en följd av denna princip staten Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Men endast fredens gränser är säkra. Och detta måste vara de gränser som gällde före 1967 års sexdagarskrig. Säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 är enligt vår uppfattning grunddokumenten för en allomfattande lösning av konflikten. Härav följer att Israel efter förhandlingar skall dra sig tillbaka från de ockuperade områdena, dvs. från Gaza, Västbanken och Golanhöjderna. Principen om alla folks rätt till självbestämmande innebär lika entydigt att vi erkänner palestiniernas rätt till en egen stat och detta folks rätt att välja dem som skall representera folket. Endast förhandlingar kan leda fram till en varaktig fredlig lösning av konflikten. De för oss självklara förhandlingsparterna är staten Israel, dess arabiska grannar och den organisation som har det palestinska folkets förtroende, dvs. PLO. Respekten för mänskliga rättigheter kräver att vi riktar kritik mot den utveckling som har ägt rum i området sedan i december i fjol. Då utbröt i de ockuperade områdena något som kan betecknas som en folkresning. Oroligheterna har brutalt slagits ned av den israeliska regeringen, och de metoder som man har begagnat sig av står utom allt tvivel i klar strid mot folkrätten. Förutom det faktum att ca 180 palestinier dödats, tusentals sårats och gravida kvinnor fått missfall förekommer andra former av flagranta brott mot mänskliga rättigheter. Som exempel kan nämnas administrativa kvarhållanden. Människor kvarhålls fängslade i sex månader utan rannsakan. Den tiden kan sedan förlängas. Deportationer och sprängning av palestinska bostäder förekommer liksom konfiskering av ID-kort, försvårande av familjeåterföreningar, markkonfiskation och liknande övergrepp. Sverige har i olika internationella fora verkat för förhandlingar och bl.a. understött kravet på att en internationell konferens kommer till stånd i syfte att uppnå fred i Mellanöstern. Vid en sådan internationell konferens, som har ett starkt stöd i världssamfundet, skall, enligt svensk uppfattning, alla parter inkl. PLO och stormakterna delta. Den svenska regeringen har också uttalat stöd för de amerikanska ansträngningarna att få till stånd en internationell fredskonferens, även om 87 Prot. 1987/88:129 det naturligtvis också påtalats brister i den s.k. Shultz-planen. Därför finner vi ingen anledning att föra in ett avsnitt ur utrikesministerns 1 maj-tal, där ungefär samma synpunkter framförs. Detta krävs i reservation 2 på vilken jag alltså yrkar avslag. Vi har också svårt att förstå att moderaterna inte kan acceptera hela bakgrundstexten beträffande de lidanden som palestinierna i de ockuperade områdena bevisligen har utsatts för. Jag yrkar avslag också på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Bengt Silfverstrand har svårt att förstå vår reservation till bakgrundstexten. Möjligtvis framgick det av mitt inledningsanförande att vi inte kan acceptera den. Jag vill fråga Bengt Silfverstrand om han har någon dokumentation som grund för det påstående som han och utskottet för fram, nämligen att den israeliska ockupationsmakten genom sina våldsmetoder har drivit fram missfall hos kvinnor. Om inte, är det bara att konstatera att det påståendet är ett led i propagandistiska övertoner som inte borde finnas med i en bakgrundstext i utrikesutskottets betänkande. Den totala frånvaron av krav på och reaktioner mot PLO i Bengt Silfverstrands anförande förvånar mig också. I utrikesutskottets betänkande redogörs på ett relativt stramt sätt för de svenska ståndpunkterna. Bengt Silfverstrand däremot går mycket långt i sina fördömanden av förhållandena i Israel. Men måste vi inte, Bengt Silfverstrand, kräva av PLO att man erkänner staten Israels existens? Är inte PLO:s hittillsvarande ovilja att göra detta ett svårt och avgörande hinder för den fortsatta fredsprocessen, ett hinder som PLO måste anses vara ansvarig för?

Att medvetet planera mord på tre kvinnor i en buss är något som förtjänar en kommentar även från Bengt Silfverstrand.
Herr talman! Bakom bakgrundstexten och utskottets kritiska formuleringar mot israeliska övergrepp i de ockuperade områdena står socialdemokrater, centerpartister, folkpartister och vpk. Underlaget för dokumentationen har inhämtats på sedvanligt sätt. Vi sluter upp bakom det sättet. Det finns ingen anledning att ifrågasätta uppgifterna. Om Gunnar Hökmark hade lyssnat uppmärksamt på mitt anförande, kunde han ha konstaterat att jag upprepade den kritiken. Jag har både dokumentation och annat underlag för att kunna göra det. Vad gäller frågan om kraven på PLO vill jag än en gång understryka att vi kräver att Israel skall ha rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Det räcker med att slå fast detta. På den punkten har inte ens moderaterna reserverat sig. Jag tycker inte att vi här i kammaren behöver diskutera det vi är eniga om.
Herr talman! Vilken dokumentation finns bakom påståendet om att den 30 maj 1988 israeliska ockupationsmaktens våldshandlingar skulle ha orsakat missfall hos kvinnor? När utskottet antog skrivningen därom fanns ingen annan dokumentation än den hörsägen som återgivits i massmedia. Det har inte förelegat någon som helst skriftlig dokumentation i utrikesutskottet. Jag vill varna Bengt Silfverstrand för debattmetoden att döma ut en åsikt därför att den synes delas av bara en minoritet. Ert påstående om att palestinska kvinnor fått missfall på grund av den israeliska ockupationsmaktens metoder blir inte mer sant för att fyra partier står bakom det. Det blir sant enbart om ni kan redovisa dokumentation som styrker att så är fallet. Det är möjligt att sådan dokumentation har tillkommit efter utrikesutskottets sammanträde. Själv har jag tagit del av en undersökning av den israeliska administrationen, och den visar mycket klart att det inte finns något säkerställt statistiskt samband. Jag är givetvis medveten om att den uppgiften kommer från en part i konflikten, och därför påstår jag inte att den dokumentationen är helt sanningsenlig. Men jag konstaterar att dokumentationen kommer från en regering i ett land där det förekommer ett fritt och demokratiskt utbyte av åsikter samt därmed möjlighet till kontroll av makthavarna. Jag kräver inte att Bengt Silfverstrand skall acceptera den dokumentationen, men samtidigt vill jag veta vilken dokumentation Bengt Silfverstrand kan hänvisa till. Vad gäller kraven på reaktioner mot PLO var min fråga föranledd av det budskap som Bengt Silfverstrands anförande utstrålade. Han uttalade inte ett enda kritiskt ord mot PLO, och han ställde inga krav på organisationen. Är det inte viktigt att Sverige kräver att PLO skall erkänna staten Israels rätt till säkra och erkända gränser? Är det inte en viktig uppgift att i den svenska utrikespolitiken förmedla detta budskap? Först när PLO inser denna realism har grunden lagts för att PLO inte skall utgöra ett hinder i fredsprocessen.
Herr talman! Uppgifter om att palestinska kvinnor har fått missfall till följd av den israeliska arméns framfart och våldsmetoder kommer från olika av varandra oberoende källor. Därför finns det ingen anledning att misstro de uppgifterna. Däremot finns det skäl att ifrågasätta dementier från en av de inblandade parterna i konflikten, i detta fall Israel.

Herr talman! Historielöshet, ensidighet och oklarhet — dessa tre ord anser jag kan sättas som rubrik på den debatt som vi i dag för i vårt land om situationen i Mellanöstern. När vi, såsom nu, i Sveriges riksdag uttalar oss om en konflikt utanför våra gränser måste innebörden i våra ord vägas noga. Allas vår önskan måste vara att samtliga konflikter i Mellanöstern löses. I utrikesutskottets betänkande 25 behandlas konflikten mellan Israel och palestinierna på Västbanken och i Gaza. För att en lösning skall kunna 89 uppnås måste någon eller några konstruktivt fungera som förmedlande länk eller rent av som medlare. Det politiskt neutrala Sverige skulle kunna vara den länken, men då måste vi bibehålla vår trovärdighet hos båda parter. Även om vår regerings agerande är viktigt i detta avseende är våra ord här i riksdagen av stor betydelse. Vi måste uttala oss balanserat och med stor noggrannhet. Historielöshet har präglat stora delar av rapporteringen och säkerligen legat till grund för mångas ställningstaganden i vårt land med anledning av vad som har hänt på Västbanken och i Gaza. Jag anser att man begår ett stort misstag när man fördömer ockupationen utan att med ett ord beröra förhistorien. Särskilt är förtigandet av de tre nejen i Karthum allvarligt. Visserligen är det inget nytt att Sverige uttalar sig så i detta avseende. Redan efter kriget 1967 hävdade Sverige i FN att det inte fanns någon rätt att ockupera territorierna med militära medel. Vad man då bortsåg från, och tydligen fortfarande förtränger, var att israelerna verkligen hoppades på en fredlig uppgörelse. Israelerna ansåg att utgången av kriget borde ha bevisat för de arabiska staterna att staten Israel skulle bestå. Men, ack nej, den insikten fanns inte, israelernas förhoppningar kom på skam. Svaret från arabstaterna blev nej till fred med Israel, nej till ett erkännande och nej till förhandlingar. När man skildrar bakgrunden till dagens situation måste man också minnas Israels erkännande av FN:s delningsplan och beslutet om att bilda en palestinsk stat. Exempel på ensidigheten ges när man skildrar situationen på Västbanken och i Gaza, de områden som efter 1948 ”togs om hand” av palestiniernas arabiska broderfolk. Vi är alla eniga om hur oacceptabel dagens situation är, men vi kan inte bortse från hur det var före 1967 — hög barnadödlighet, låg medellivslängd i t.ex. Gaza, små möjligheter till utbildning och inga universitet. Ja, listan kan göras lång. Herr talman! Redan i den interpellationsdebatt som vi hade här i kammaren i januari med anledning av Anders Ferms uppseendeväckande tal i FN påtalade jag att flyktingarnas situation i Mellanöstern inte bara var ett problem i Gaza och på Västbanken — stora problem finns bl.a. i Syrien och i Jordanien, för att inte tala om i Libanon — och att det var angeläget att uppmärksamma den absoluta avsaknaden av vilja från arabstaterna att lösa de palestinska flyktingarnas problem. Detta i sin tur kontrasterade mot Israels assimilation av de till antalet jämförbara judiska flyktingar som kommit till Israel, ofta mycket brutalt utslängda från arabländerna. Brutalitet är också något som påtalas i detta betänkande när det gäller den israeliska militärens agerande. Självfallet skall de övergrepp som skett och sker fördömas, men hur kan man helt förtiga de terrorhandlingar som begåtts och begås mot israeler? Den brutaliteten är av gammalt datum och pågår fortfarande. Anständigheten kräver att de israeler som under åren mördats eller lemlästats genom PLO:s terrorhandlingar inte glöms bort. Tolkningarna av FN:s resolutioner 242 och 338 är skiftande. Den tolkning som åtminstone görs på en del ställen i betänkandet är mycket tvivelaktig. I resolution 242 förutses att Israel efter framförhandlat fredsfördrag skall dra sig tillbaka från ockuperade områden. Man avser inte de ockuperade Prot. 1987/88:129 områdena. Att gå till förhandlingar när detta är kravet är att i förväg 30 maj 1988 godkänna någonting som måste framförhandlas. År 1967 fanns det inga gränser, bara vapenstilleståndslinjer från det anfallskrig som araberna startade mot Israel 1948. I betänkandet uttalar man sig också svepande om att Israels grannar skall erkänna den israeliska statens rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser. Man uttalar ingenstans att den organisation man utnämner till förhandlare för det palestinska folket skall erkänna Israel. Detta är egentligen kärnpunkten. Om man som här säger att PLO skall förhandla för palestinierna, och mycket tyder ju på att det är en riktig bedömning, då borde man väl i alla rimligheters namn ställa krav på denna organisation. Och det finns förvisso krav att ställa på PLO. Det självklara kravet är givetvis att Det nationella palestinska fördraget skall upphävas. En organisation som har beslutat följande kan inte legitimeras genom att dess ledare gör uttalanden om att man godkänner alla FN:s resolutioner. I det nationella palestinska fördragets 2 § sägs: ”Palestina är en odelbar territoriell enhet med de gränser det hade under det brittiska mandatet.” I 21§ sägs: ”Det arabisk-palestinska folket uttrycker sitt väsen i den väpnade palestinska revolutionen och avvisar därmed varje lösning som skulle gå ut på annat än Palestinas totala befrielse.

Om PLO har reviderat dessa mål måste det säkerställas. Det är just PLO:s kvarhållande av sin målsättning som är ett av de största hindren för att en fredsprocess skall kunna påbörjas. Här har man, enligt mitt sätt att se, en rent vidunderlig skrivning från utskottet: ”Ett hinder är USA:s och Israels vägran att acceptera PLO som självständig förhandlingspart, bl.a. med motiveringen att PLO inte erkänt staten Israels rätt att existera.” Det är självklart inte USA:s eller Israels vägran som är hindret, det är att PLO inte erkänt staten Israels rätt att existera som är hindret. Detta är en insikt som mer och mer kommer fram i dagens debatter och ställningstaganden utanför våra gränser. Jag hade hoppats att det skulle finnas mer av balans i Bengt Silfverstrands inlägg här i dag. Min förhoppning, herr talman, är att vi genom ett balanserat ställningstagande från svensk sida skall kunna bidra till en lösning av dagens konflikt och att det palestinska folket får rätt till självbestämmande. Men det skall vara en lösning som villkorslöst garanterar ett Israel med säkra och godkända gränser.
Herr talman! Den balans som Kerstin Ekman efterlyser i den här konflikten är den balans som återfinns i utskottsbetänkandet och som jag har 9 Prot. 1987/88:129 redogjort för och ställt mig bakom. Det är samma balans som även folkpartiet i allt väsentligt har ställt sig bakom.

Herr talman! Jag beklagar att Bengt Silfverstrand inte har någonting att tillägga när det gäller kravet på PLO att erkänna Israel och att ge upp de ställningstaganden som har gjorts i Det nationella palestinska fördraget.
Herr talman! Detta fanns med i mitt inledningsanförande, men eftersom Kerstin Ekman efterlyser det skall jag upprepa det. Vi ställer det självklara kravet, nämligen att Israel skall ha rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Det är det krav som samtliga riksdagspartier i Sverige har ställt sig bakom. Det är också detta som utskottets betänkande utmynnar i under mycket stor enighet, och på denna punkt råder total enighet.
Herr talman! När man läser texten i utskottsbetänkandet får man inte detta helt klart för sig. Därför hade det varit bra om man hade fått ett klarläggande på den punkten. Herr talman! Jag vill även tillägga att jag avser att stödja den moderata reservationen rörande skrivningarna om de gravida kvinnornas missfall. Jag har inte fått några bevis på att Bengt Silfverstrand har haft en dokumentation som skulle stödja en sådan skrivning. Däremot har jag tagit del av samma information som Gunnar Hökmark har fått, och jag kommer därför att stödja reservationen.

Herr talman! Den som helt flyktigt bläddrar igenom det här betänkandet kanske blir litet fundersam över det stora antalet talare i debatten. Betänkandet är ju till stora delar ett enigt betänkande — när det gäller hemställan helt enigt. Jag vill från början säga att jag välkomnar det, det är mycket bra att vi har denna gemensamma syn. Mellanösternfrågan har ju befunnit sig i speciellt strålkastarsken under lång tid, speciellt under det här året. Det är av den anledningen ganska naturligt att frågan får en så pass bred belysning som den nu får innan vi skall fatta beslut. Jag skall för min del bara göra några korta kommentarer till betänkandet. Jag vill börja med att berätta att Europarådet nyligen hade sin vårsession. En förmiddag hade man en extrainsatt debatt föranledd av situationen i Mellanöstern. Mot slutet av debatten talade den israeliske representanten på ett sätt som var balanserat. Där fanns också en stark känsla som engagerade oss som lyssnare. Hon berörde det som Alf Svensson har nämnt i sin motion om den komplexa bakgrunden. Den känner vi naturligtvis till och vi har också i betänkandet sagt att utskottet är väl medvetet om denna. Hon gav exempel på den lika komplexa verklighet som finns i dag. Det är ur många = Prot. 1987/88:129 synpunkter en tragedi som utspelar sig och som omfattar alla i området. Det 30 maj 1988 är svårt att se bilder på palestinska ungdomar som kastar stenar och som möts avisraeliska soldater. Det är lika svårt att acceptera det hot som staten Israel så länge har utsatts för. Det är lätt att förstå de palestinska ungdomarnas otålighet. Det är lika lätt att förstå israelernas behov av trygghet. En bestående politisk lönsing är inte bara önskvärd, den är alldeles nödvändig. Den onda cirkeln måste brytas. Konflikten i Mellanöstern har stått på FN:s dagordning sedan 1947. Ett antal fredsplaner har lagts fram. År 1983 antog Palestinakonferensen ett förslag om en fredskonferens för Mellanöstern där parterna plus stormakterna skulle delta. Internationella organ har också agerat ofta. Enskilda länder har tagit initiativ i många sammanhang, senast USA i form av Shultz-planen. Likaså har Sovjet visat vilja att delta i arbetet för att få till stånd fredssamtal. Man kommer dock inte, herr talman, i dessa sammanhang ifrån att en av de främsta orsakerna till att förhandlingarna inte kommer i gång är från Israels sida PLO-stadgans formuleringar. Vi är tydligen överens om att ett erkännande av Israel borde vara en mycket stark grundsten att bygga vidare på. Det borde också ligga i allas, också PLO:s, intressen. Jag tror att det skulle starta en process som skulle bidra till minskad spänning och det mycket snart. Våld föder våld och kan inte tas till för att lösa konflikter. En ömsesidig respekt däremot skulle ge freden en chans. Vi i Sverige har, som beskrivs också i betänkandet, några folkrättsliga principer som bas för vår inställning: alla folks rätt till självbestämmande, förbud att förvärva territorium genom väpnade aktioner, fredlig lösning av tvister och respekt för de mänskliga rättigheterna. Alla dessa principer har en stark knytning till Mellanösternfrågan. De är grundläggande regler för internationellt handlande. De innebär också en förpliktelse för oss som nation att göra allt som är möjligt för att bidra till en fredlig lösning av den långa och mycket bittra konflikten.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

Herr talman! I motion US35 yrkar jag att Israels agerande måste bedömas utifrån de komplexa historiska erfarenheterna och från det reella hot som staten Israel i dag är utsatt för. Utskottet bemöter detta med följande mening: ”Utskottet får med anledning av motionen konstatera att den svenska regeringen inser lägets komplexitet och gör sina bedömningar därefter.” Herr talman! Jag kan givetvis inte lika bra som utskottet bedöma huruvida svenska regeringen ”inser lägets komplexitet”, men jag anser mig med fullt fog kunna konstatera att om insikten finns lyckas man dölja den förträffligt. Att utskottet å sin sida inte bryr sig om att göra någon analys av komplexiteten i Mellanösternproblematiken är uppenbart och dokumenterat med det betänkande som vi här har att avhandla. Utrikesutskottets betänkande 1987/88:25 torde vara något av det mest ytliga och, tycker jag, ensidiga utskottet någonsin presterat i Mellanösternfrågan. Jag begriper faktiskt inte att alla ledamöter så fogligt velat ställa sig 93 bakom aktstycket. Herr talman! Ingenstans i världen lär människors religiösa, politiska, etniska och ekonomiska tvister ha skapat och odlat så mycken fanatism och en sådan härva av motsättningar, en sådan mängd fastlåsningar som i Mellanöstern. Just därför kommer politiska deklarationer och enkla besked om hur saker och ting skall lösas upp lätt att framstå som ytterligt tafatta, när de serveras av politiker i trygga miljöer fjärran från den verklighet som för de inblandade är så sällsamt komplicerad. Under de senaste veckorna har vi dag ut och dag in fått nyhetsinformation om strider i södra Libanon mellan Iranstödda Hizbullah och den Syrieninspirerade Amalmilisen. Samtidigt har rivaliserande grupper inom PLO legat i luven på varandra. Vapnen som används är av grövsta kaliber. Libanon som för några år sedan jämt och ständigt lyftes fram som typexempel på en stat där religiösa, etniska, politiska och sociala grupperingar kunde leva i fred sida vid sida — många menade ju att Libanon borde vara föredöme för Israel — är, som alla vet, i dag sönderbrutet och ödelagt. Libanon är också ockuperat av Syrien, en ockupation som man så gott som aldrig hör någon svensk åsikt om. I Mellanösternregionen råder stor ängslan för utgången av Iran—Irakkriget. Hur skulle det gå för kung Hussein och Jordanien, som stöder Irak, om Iran går segrande ur kriget? Redan i dag har den iranska fundamentalismen börjat breda ut sig i Amman. Och hur skall president Assad i Syrien agera, som stöttar Iran i kriget, men via Amalmilisen bekämpar Hizbullah, som är Irans förlängda arm inne i Libanon, om Iran fortsätter att infiltrera? Och vem tror något annat? Ingen behöver leva i okunnighet om att Syrien håller sig med de mest expansiva planer. President Assad har siktet inställt på ett Storsyrien. Ingen svävar väl heller i okunnighet om att ayatollorna i Iran med glödande fanatism vill breda ut sin muslimska lära över hela arabvärlden, inkl. Mellanöstern. I dessa regimers sinnen och föreställningsvärldar finns ingen plats för staten Israel. Herr talman! I Mellanöstern handlar det inte om ”konflikten”, det rör sig som sagt om en härva av konflikter och motstridiga ställningstaganden. Israelerna har givetvis rätt att förvänta sig och faktiskt fordra att vi ser deras situation utifrån statens historia och erfarenheter alltifrån 1948 och samtidigt utifrån de faktiska förhållanden som råder för Israel och runt dess gränser i dag. För Israel är inte problemet några kvadratkilometer mark, för Israel rör det sig om säkerhetspolitik och åter säkerhetspolitik och knappast något annat. Det torde vara den enklaste sak i världen för oss här uppe i trygga Norden att göra uttalanden om säkra och erkända gränser. Verkligheten för israelerna är att de icke ett enda år — man kan gott säga icke en enda dag — under sin 40-åriga historia fått uppleva sådana gränser vare sig under perioden före 1967 eller under perioden efter 1967. Det är förstås enkelt att i utrikesutskottets sessionssal enas om att Israel, för att ta det exemplet, skall lämna Golan. Men för folket i Galiléen ter det sig sannerligen annorlunda. Familjerna i Galiléen kommer väl ihåg åren då syriska soldater låg i sina värn och fästen och idkade prickskytte ner mot människorna i Tiberiasbygden. I dag finns det all anledning att förmoda och frukta att en israelisk reträtt från Golan snabbt skulle nyttjas även av en del fraktioner som på sina program och som motiv för sin verksamhet har att Israel skall utplånas. Det är i detta perspektiv, herr talman, israeliska Prot. 1987/88:129 reaktioner också måste ses. 30 maj 1988 Herr talman! Om Israel lämnade Golan, Västbanken och Gaza, råder därmed inte fred i Mellanöstern. Ibland presenteras situationen i Mellanöstern så beklämmande ytligt. Det är naturligtvis bedövande tragiskt att behöva uppleva våldet som äger rum och har ägt rum på Västbanken och i Gaza. Det vore mig fjärran att inte känna djupaste förtvivlan över de bilder som TV-teamen förmedlat från dessa områden. Det är lätt att glömma varför verkligheten är den den är, när TV-kamerorna dag ut och dag in visar israeliska soldater i full mundering ställda mot kvinnor och barn. De förhållanden som i dag råder på Västbanken och i Gaza måste ju ändå, i all rimlighets namn, ses utifrån det faktum att de arabiska grannstaterna vägrar erkänna staten Israel. Egypten utgör undantaget. Varför glöms det så ofta bort att Egyptens erkännande av Israel ledde till att Israel återlämnade hela Sinai, inkl. de för Israel så åtråvärda oljekällorna? Varför erinras det så gott som aldrig om att ockupationen av Västbanken blev en följd av att Israel gång på gång attackerades av Jordanien med Syrien och Irak i sällskap? Det är historieförfalskning, tycker jag, att ensidigt anklaga Israel för den situation som i dag råder på Västbanken. Herr talman! Israel vill självfallet ha fred. Det är absurt att förfäkta något annat. Israel vill därför givetvis också ha fredsförhandlingar. Men det kan inte vara särdeles svårt att förstå att israelerna hyser den djupaste ängslan för en förhandlingsprocedur som inte kommer att leda till önskat och nödvändigt resultat, dvs. säkerhetspolitiska garantier. En fredsförhandling som inte leder till fred skulle göra Mellanösternsituationen än svårare och än mer desperat. Det kan därför inte heller vara svårt att förstå att Israel som krav för en fredskonferens fordrar att parterna som skall slå sig ner runt bordet erkänner staten Israel. Utskottet skriver beträffande möjligheten att få till stånd en fredskonferens, sedan utskottet redovisat hur de arabiska grannarna ställt sig till Shultz-planen: ”Nyckelfrågan är för arabisk del PLO:s representation.” Kan det vara möjligt att hela utskottet är av den uppfattningen? Jag tror för min del att nyckeln till fred i Mellanöstern ligger i arabstaternas händer. Herr talman! Människor i Mellanöstern hungrar och törstar efter en fredsuppgörelse. Det är min bestämda uppfattning. Naturligtvis måste en fredsuppgörelse även lösa palestiniernas problem på ett för dem tillfredsställande sätt. Om Sverige reellt vill medverka till varaktig fred i Mellanöstern, fordras att Sverige söker balans och objektivitet som grund. Jag tycker utskottet lyckats dåligt i det avseendet och känner mig därför än mer uppfordrad, efter att ha tagit del av betänkandet, att yrka bifall till motion US35.

Herr talman! Vi skall nu från det världspolitiska perspektivet gå till att diskutera bostadsbidragsgivningen här hemma i vårt eget land. Vi föreslår från centerns sida att bostadsbidragen höjs, utöver vad regeringen har föreslagit, för att klara de unga barnfamiljer som drabbas av kraftigt höjda hyror i framför allt nyproducerade lägenheter i storstadsområdena. Vi kan med vårt synsätt inte acceptera att bostadsbidragen över huvud taget inte höjs. Vi avvisar tillsammans med moderaterna och folkpartiet regeringens förslag om ungdomsbostadsbidrag och en tvingande lagstiftning om bostadsbidragsgivningen. Vi i centern vill i stället lösa ungdomens bostadssituation genom att öka tillgången på smålägenheter, stimulera ungdomsbosparandet och förbättra studiemedelssystemet. Lagstiftningen avvisar vi av det principiella skälet att vi är emot förmynderi och centralstyrning av kommunerna. Vi litar på våra kommunalpolitikers goda omdöme. Vidare har vi i utskottet fått ökat stöd för en tanke som vi länge har förfäktat, att bostadsbidragen bör omprövas oftare, för att inte de som plötsligt får lägre inkomster och/eller ökade boendekostnader, främst barnfamiljerna, skall offras för rationaliseringens skull. Herr talman! De sociala målen för bostadspolitiken utgår från ett stöd över statsbudgeten till bostadssektorn. Med hjälp av gemensamma skattemedel skall alla ges rätt till en bostad. Samhällets bostadsstöd utgör därmed en viktig del i den grundtrygghet vi från centerns sida hävdar måste garanteras alla människor i vårt land. Det samlade stödet från staten till bostadssektorn är i dag en mycket tung andel av statens utgifter. En alltför generell stödgivning riskerar att stjälpa såväl statsbudgeten som grundtrygghetsmålet. Vi har därför från centerns sida den principiella synen att bostadsstöd till grupper som främst behöver det måste prioriteras. Det bostadssociala stödet måste bättre samordnas såväl med de familjepolitiska åtgärderna som med de skattepolitiska. Det bästa sättet att vara säker på att klara de ekonomiskt svaga bostadskonsumenterna är därför att bedriva en konsekvent och rättvis fördelningspolitik även på bostadspolitikens område. Enligt centerns uppfattning är personligt sparande i kombination med ett direkt riktat stöd till de ekonomiskt svagaste bostadskonsumenterna vida överlägset en generell subventionering som sedan regleras med ökade skatter och avgifter som går tillbaka till staten. Med denna principiella syn i botten blir bostadsbidragen för centern ett av de viktigaste instrumenten vid en prioritering för att nå en fördelningspolitiskt riktig profil. Den mest utsatta gruppen på bostadsmarknaden i dag när det gäller boendekostnaderna är de unga barnfamiljerna. De är när de söker en bostad nästan uteslutande hänvisade till nyproducerade lägenheter. Genom den kraftiga stegringen av byggkostnaderna blir hyrorna mycket höga, framför allt i de överhettade områdena, inte minst här i Stockholmsområdet. De unga barnfamiljernas situation måste därför uppmärksammas, så att de inte slås ut från bostadsmarknaden. Vi anser från centerns sida att de bostadskostnadsgränser som regeringen föreslår inte är tillräckliga. Mot bakgrund av vad jag här har anfört föreslår vi en höjning av den övre bostadskostnadsgränsen för att göra det möjligt för unga barnfamiljer som bor i nyproducerade lägenheter att få högre bostadsbidrag. Tyvärr har vi inte fått gehör för vårt förslag. Det framgår av reservation 8, som jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Så långt centerns principiella syn på bostadsbidragen. Vad socialdemokraterna vill är mer svårt att lista ut av betänkandet. Deras hållning präglas av betydande osäkerhet. I betänkandet finns samlade förslag från inte mindre än tre propositioner. Av dessa tre propositioner har endast budgetpropositionen varit aviserad i förväg. Efter budgetpropositionens förslag kom proposition 131 om bostadsbidrag till ungdomar, som sedan avlöstes av proposition 151 om förslag till en obligatorisk lagreglering av bostadsbidrag. De två senaste propositionerna kom sedan vi i bostadsutskottet börjat arbetet med bostadsbidragen. Jag måste fråga Margareta Palmqvist som är regeringspartiets företrädare i denna debatt varför ni är så tveksamma. Är ni möjligen inbördes osams i partiet? Har ni möjligen börjat inse att kommunerna tycker att era förslag är så dåliga att ni måste tvinga dem på kommunerna i en ny lag? Är det så som det alltmer slår en att socialdemokraterna är på väg bort ifrån de sociala målen i bostadspolitiken? Det är angeläget att få svar på dessa frågor i den här debatten. Herr talman! Några av de förslag beträffande bostadsbidragen som vi från centerns sida har lagt fram återfinns som majoritetsskrivningar i betänkandet. Det gäller bl.a. lagstiftningsfrågor rörande omprövningsreglerna för bostadsbidrag samt bostadsbidrag till hushåll utan barn. Ytterligare förslag finns i reservation tillsammans med moderata samlingspartiet och folkpartiet. Det gäller främst beträffande principerna för beräkning av bostadskostnaden för dem som bor i lägenhet med bostadsrätt och i egnahem. gen till skattejämkning har vi inte fått stöd för från något av de övriga partierna. Dessa förslag återfinns därför i två enskilda centerreservationer i betänkandet. Förslaget om höjda gränser för bostadskostnaderna har jag tidigare berört. Motivet är att skydda de unga barnfamiljerna som drabbas av de höga hyrorna, främst i de nyproducerade lägenheterna i storstadsområdena. Kravet på en utredning om en omvandling av bostadsbidrag till skattejämkning bygger på tanken om förenklingar och administrativa begränsningar. I dag får den bidragsberättigade bidraget i handen eller som avdrag på hyran. Enligt vårt förslag skulle bostadsbidraget komma den sökande till godo genom skattejämkning. Ett sådant förslag har så många intressanta fördelar att det borde utredas närmare. Som vi ser det är fördelarna följande. Möjligheterna till bidragsmissbruk skulle försvinna, om man inte medvetet deklarerar falskt. Administrationen måste sammantaget bli enklare och billigare när det gäller skatt och bostadsbidrag. Hyran skulle betalas med den egna lönen i stället för med bidrag. De offentliga utgifterna skulle minska. Rent ekonomiskt finns också minst två fördelar: lägre administrationskostnader och mindre eller inget bidragsmissbruk. Det skulle sannolikt också innebära stora besparingar. Jag vill poängtera att förslaget inte innebär en återgång till de gamla inkomstavdragen. Det är fråga om en skattereduktion som helt skall styras av de bidragsbestämmelser som riksdagen fattar beslut om. Herr talman! Hösten 1986 föreslog regeringen att reglerna för omprövning av bostadsbidrag skulle ändras. I motsats till tidigare förhållanden då bidragen omprövades löpande så fort inkomster och bostadskostnader ändrades, föreslog regeringen, och riksdagen fattade beslut därom att en omprövning skulle ske en gång per år. Vi motsatte oss det från centerns sida med huvudskälet att det skulle få svåra fördelningspolitiska konsekvenser. De som under ett år fick ökade inkomster och lägre boendekostnader gynnades, medan de som fick minskade inkomster och högre boendekostnader missgynnades. Under beredningsarbetet i bostadsutskottet har utskottet stegvis nu blivit sams om att omprövningsreglerna skall ändras så att omprövning sker varje kvartal. Det är bra att prestigen inte har varit större än så och att vi nu har kunnat komma fram till en sådan skrivning i utskottet. Det är till gagn för en rättvisare fördelningspolitisk profil. Från centerns sida hälsar vi detta med största tillfredsställelse. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 2, 4,5 och 8. Under förutsättning av bifall till reservation nr 2 yrkar jag även bifall till reservation nr 15. I övriga delar yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på övriga reservationer.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar rör frågan om bostadsbidrag. Det kan vara lätt att se frågan om bostadsbidrag som en liten del inom det bostadspolitiska området, men det är felaktigt att begränsa frågan till att enbart handla om det. När man diskuterar bostadsbidragets utformning, är det många andra faktorer som man enligt moderata samlingspartiet bör ta hänsyn till. Frågan om bostadsbidragets utformning måste ses i ett sammarihang tillsammans med bostadspolitiken i stort, familjepolitiken, den ekonomiska politiken, skattepolitiken, men också frågan om det kommunala självstyret. På vissa områden som behandlas i detta betänkande är vi moderater överens med majoriteten. Det gäller bl.a. förslaget om att inkomstförändringar och bostadskostnadsförändringar i större utsträckning än i dag skall kunna påverka bostadsbidraget. Det är bra, även om det kostar litet mer pengar. Vi moderater anser att reglerna skall vara så obyråkratiska som möjligt och att människornas verklighet skall sättas före det eventuella administrativa hinder som kan finnas. Herr talman! I Sverige är medborgarna, i mycket större utsträckning än i andra länder, beroende av olika former av bidrag för att nå upp till en dräglig standard. Det kan vara kontantutbetalda bidrag såsom bostadsbidrag, men också generella bidrag som utgår på annat sätt. Inom bostadsområdet har vi en mängd bidrag av den senare typen. Det är emellertid alltid människorna själva som betalar sina bidrag genom de höga skatterna. Det faktum att Sverige har västvärldens absolut högsta skatter gör att svenskarna också är bland de mest bidragsberoende invånarna i väst. Dessa två faktorer hör ihop och brukar kallas för rundgång. Rundgången är inte bara kostsam att administrera, utan den medför framför allt att det är politikernas prioriteringar och inte människornas egna värderingar som blir styrande för konsumtionen. Parollen ”man skall kunna leva på sin lön” innebär att människorna själva får ett större inflytande över sina egna inkomster. När det gäller frågan om bostadsbidrag har vi moderater fyra utgångspunkter. För det första skall målsättningen för den ekonomiska politiken vara att andelen hushåll som behöver bidrag skall minska. Det skall för det andra råda ekonomisk likabehandling oberoende av i vilken upplåtelseform människor väljer att bosätta sig. Bostadsbidraget skall för det tredje ha en sådan utformning att inga stora marginaleffekter skall behöva uppstå. För det fjärde är det i första hand barnfamiljer som skall få bostadsbidrag. Herr talman! Man kan tycka att dessa fyra moderata utgångspunkter är självklara. Det tycker nog huvuddelen av svenska folket. Dess värre instämmer inte den socialistiska majoriteten i detta. Det är orsaken till att vi moderater tvingats reservera oss mot delar av detta betänkande. I reservation nr 1 påvisar vi sambandet mellan den ekonomiska politiken, familjepolitiken och den nuvarande rundgången för många familjer. Om det borgerliga förslaget till familjepolitiskt program skulle genomföras, kombinerat med de övriga moderata förslagen inom familjepolitikens område, skulle behovet av bostadsbidrag minska betydligt. Vi moderater har ju, utöver den gemensamma borgerliga familjepolitiken, föreslagit bl.a. att ett grundavdrag per barn upp till 18 års ålder på 15 000 kr. skall införas vid den kommunala beskattningen. Den ekonomiska situationen för barnfamiljerna skulle med dessa förslag förbättras radikalt. I reservation 2 har vi moderater, tillsammans med de övriga borgerliga partierna, gått emot förslaget om att även hushåll utan barn skall kunna uppbära bostadsbidrag. Bidraget har nämligen en sådan utformning att det i uppfattning är att studerande skall ges en godtagbar ekonomisk standard genom studiemedelssystemet och inte genom något annat bidrag. Bidraget har för övrigt en sådan konstruktion att marginaleffekter på över 100 96 kan uppkomma. I reservation 4 har vi moderater, även här tillsammans med de övriga borgerliga partierna, föreslagit förändringar i bidragsreglerna. Vi vill ha sådana förändringar som ger familjer som bor i bostadsrätter eller egnahem ett stöd liknande det som de får som bor i hyresbostäder. Vi föreslår att de som bor i bostadsrätt skall få ta upp 50 26 av lån som tagits för att förvärva bostadsrätten i underlaget för boendekostnaden. För egnahemsägare vill vi att ett belopp motsvarande normal avskrivning skall få medräknas. I reservation 6 föreslår vi moderater, tillsammans med folkpartiet, att inkomstgränserna för 1989 skall vara desamma som under innevarande år. Vid en borgerlig valseger kommer nämligen barnfamiljernas ekonomiska situation att förbättras betydligt. I reservation 7 föreslår vi även att de nuvarande bostadskostnadsgränserna skall gälla för 1989. Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att en utskottsmajoritet beslutat avstyrka regeringens förslag om att tvinga kommunerna att anta och utbetala de bidrag till hushåll utan barn som jag tidigare i mitt inlägg har kritiserat. Det är positivt — inte bara därför att bidraget medför många negativa effekter utan också därför att vi måste låta kommunerna själva få avgöra denna fråga. Förslaget har för övrigt inte remissbehandlats och förarbetats i tillräcklig omfattning. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 1, 2, 4, 6, 7 samt 15.

Herr talman! Bostadspolitiken i Sverige bygger på omfattande subventioner. Det har vi redan fått höra från den här talarstolen i dag. Dessa subventioner utgör en hård belastning på statsbudgeten och bidrar därmed till ett högt skattetryck. Samtidigt bidrar de till en stark konsumtionsstyrning. Regeringen har i sin kompletteringsproposition speciellt pekat på och lyft fram just bostadssubventionerna som ett växande ekonomiskt problem. Regeringen skriver där bl. a: ”Den enskilda utgiftspost som ökar mest under den närmaste femårsperioden är bostadssubventionerna.” Regeringen framhåller att de beräknas öka med i genomsnitt 11 26 per år kommande femårsperiod. Detta skall jämföras med de totala statsutgifternas ökning, som beräknas uppgå till 1,4 20 om året. Folkpartiet har i motion Bo238 framfört partiets principiella ståndpunkt vad gäller bostadsbidragssystemet. Vi skriver i motionen bl.a. att folkpartiet vill stödja barnfamiljerna genom generellt verkande bidragsformer såsom barnbidrag och vårdnadsbidrag. Vi har ju också lagt fram förslag om det till riksdagen. Vi menar att höjda barnbidrag är en bra väg att gå för att bygga ut konsumtionsstödet till just barnfamiljerna. Detta tillsammans med vårdnadsbidraget ökar barnfamiljernas valfrihet, menar vi. Välfärdspolitiken bör alltså vara mer generell än den är i dag. Inkomstgra derade förmåner och taxor för nämligen med sig en rad nackdelar. Jag skall — Prot. 1987/88:129 här nämna några. 30 maj 1988 För det första för de bl.a. med sig en kontroll av inkomster och familjemönster, t.ex. genom samkörning av dataregister, vilket ofta är integritetshotande. För det andra skapar de höga marginaleffekter som gör att mottagarna har svårt att av egen kraft förbättra sin standard. Höjd lön leder till höjda skatter, minskade bostadsbidrag, höjda barnomsorgsavgifter etc. Nettoeffekten av denna löneförhöjning blir ofta plus minus noll. För det tredje blir ökad byråkrati lätt följden, eftersom myndigheterna måste avgöra vilka som skall vara berättigade till bidrag och vilka som skall vara utan. Herr talman! I proposition 1987/88:151 föreslår regeringen att kommunerna genom lagstiftning skall bli skyldiga att betala ut bostadsbidrag i huvudsak enligt de regler som gäller i dag. Jag måste säga att det är något märkligt att bostadsministern väljer att lägga fram ett förslag, som är berett på ett så otillfredsställande sätt som detta. Frågan om en lagreglering har, som ju också påpekas i propositionen, inte remissbehandlats. Inte heller har lagförslaget granskats av lagrådet. Beredningen har endast bestått i överläggningar med Kommunförbundet, Hyresgästernas riksförbund och SABO. Kommunförbundets styrelse var dessutom oenig i fråga om lagregleringen. En så ofullständig beredning av ett lagförslag bör normalt inte förekomma ens i brådskande fall. Därtill kommer att regeringen inte anger några skäl till att denna förändring måste genomföras så snabbt. Förslaget försvaras endast med principiella argument, nämligen skillnaden mellan bostadsbidragen och andra stödformer som är garanterade i lag. Den bakgrund som inte redovisas i propositionen är att flera kommuner avstått från att införa det bostadsbidrag för ungdomar som det efter riksdagsbeslut våren 1987 skall utgå statsbidrag till. De kommuner som — i likhet med de tre borgerliga partierna — bedömt att åtgärder för att öka utbudet av lägenheter för ungdomar är viktigare än åtgärder som ytterligare ökar efterfrågan skall nu tvingas att rätta sig efter socialdemokratiska direktiv. Den kommunala självstyrelsen skall alltså i detta avseende inskränkas, och kommunerna blir skyldiga att ta på sig en kostnad som de bara delvis kompenseras för. I andra sammanhang går utvecklingen och strävan mot att minska den statliga styrningen av våra kommuner. Men i just den här frågan går bostadsdepartementet i rakt motsatt riktning. Det verkar som om civildepartementet, som arbetar för ökat kommunalt inflytande, och bostadsdepartementet inte drar åt samma håll och därför ej heller är samstämda i denna principfråga. Herr talman! Regeringens förslag är under alla förhållanden illa berett och tjänar endast till att genomdriva ett ogenomtänkt riksdagsbeslut i alla kommuner, oavsett vad den demokratiskt valda kommunledningen anser. Så länge bostadsbidragen delvis är en kommunal angelägenhet får även en socialdemokratisk regering acceptera att kommunerna använder sig av den kommunala demokratin, en politik som regeringen i andra sammanhang 101 säger sig vilja driva. Som jag tidigare framhållit försvarar folkpartiet en generell välfärdspolitik. Sociala transfereringar skall utgå utan inkomstprövning och utan konsumtionsstyrande inslag. På bägge dessa punkter har bostadsbidragen en annan konstruktion. De trappas av mot mottagarens inkomst, och deras storlek är bl.a. kopplad till mottagarens hyra. Folkpartiet har därför föreslagit att bostadsbidragen skall frysas på nuvarande nivå. Avsikten är att vi på lång sikt skall växa ur bostadsbidragssystemet och bygga det familjepolitiska stödet på generella stödformer såsom barnbidrag och vårdnadsbidrag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 6 och 15 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vår ärade kanslichef i bostadsutskottet, Ronny Melin, har någon gång i dessa sammanhang beträffande de krångliga bostadsbidragen sagt: Jag skall nu försöka förklara det här och det är ganska enkelt. Men vänta ni tills jag får förklara det närmare, då är det inte så enkelt längre. Bostadsbidragen är ju ganska snåriga. Regeringen har under de tre första månaderna i år framlagt lika många propositioner om bostadsbidragen, alltså tre stycken. De behandlas nu. Först kom budgetpropositionen med förslag om bostadsbidrag fr.o.m. 1 januari 1989 till barnfamiljer och till vissa hushåll utan barn. Sedan följde proposition 131 om ändrade regler för bostadsbidrag till ungdomar och slutligen proposition nr 151 om lagreglering av bostadsbidragen. Detta tyder inte på någon särskilt stor beredskap eller framförhållning då det gäller en så viktig och för många hushålls ekonomi avgörande fråga. Man saknar här verkligen ett samlat grepp och framsynthet då det gäller bostadsbidragens roll: att tillsammans med de statliga bostadslånen förstärka de resurssvaga hushållens möjligheter att efterfråga bostäder med sådan standard som bostadspolitiken syftar till. Tyvärr har regeringen inte följt upp vad den tidigare i olika sammanhang anslutit sig till, nämligen att bostadsbidragen skall anknytas till de faktiska bostadskostnaderna i stället för att som nu är fallet i stor utsträckning fungera som ett behovsprövat allmänt konsumtionsstöd. Några av de förslag till förbättringar som vpk under en rad år föreslagit har emellertid under de sista två åren realiserats helt eller delvis. Vissa förbättringar föreslås i detta betänkande, och det är bra att borgerliga förslag till försämringar avvisas. Fortfarande är emellertid bostadsbidragen alltför snålt tilltagna för att kunna uppfylla exempelvis målet att bostadsbidrag skulle kunna lämnas upp till kostnaden för nybyggd bostad, där varje barn har ett eget rum. Bostadsutskottets majoritetsförslag innebär totalt sett ingen reell förbättring med hänsyn till bostadskostnadsutvecklingen, och jag kan konstatera att det under de senaste 15 åren faktiskt skett en viss försämring, en urholkning, genom förändringar i systemet. Ett förslag har återkommit så gott som varje år sedan 1976, då en borgerlig regering föreslog och en borgerlig riksdagsmajoritet genomförde en höjning av den nedre bostadskostnadsgränsen, som vi då kallade den nedre hyresgränsen. Man började så smått med en höjning om 50 kr. Sedan har både de borgerliga och socialdemokraterna nästan varje år genomfört höjningar, under senare år med 100 kr. per gång. Den höjning som i år återigen, mot vpk:s yrkande, föreslås innebär att många hushåll förlorar ca 1 000 kr. per år i bostadsbidrag. Herr talman! Sammanblandningen av bostadsbidrag och studiemedel fortsätter eller kommer tillbaka genom det förslag som regeringen har framlagt om en höjning av den nedre bostadskostnadsgränsen för ungdomsbostadsbidragen från 600 kr. till 1 200 kr. från 1 januari 1989 för hushåll i vilket någon bidragstagare uppbär studiemedel. Detta betyder att vi är tillbaka i ett tidigare system som bara vpk gick emot och som vi efter flera år lyckades få bort. Det var, som bekant, det förhållandet att studiemedel eller del därav jämställdes med inkomst vid beräkning av bostadsbidrag. Att nu låta försämrade bostadsbidrag för studerande täckas av höjda studiemedel är att ge med ena handen och ta med den andra!

Nu är vi tillbaka i något som jag verkligen hoppades att vi skulle komma ifrån. Jag och Maj-Lis Landberg från socialdemokraterna har i bostadsbidragskommittén bl.a. slagits för att det här eländet skulle bort. Jag tror att jag kan säga att vi båda var mycket glada, när vi äntligen fick ett riksdagsbeslut, som innebar att man inte längre kopplade ihop bostadsbidragen med studiemedlen. Men som sagt, nu är förslaget tillbaka, men i en litet annorlunda tappning. Jag beklagar detta. Till urholkningen av bostadsbidragssystemet hör också att övriga partier genomfört en förändring som innebär att minsta bidragsbelopp som betalas ut som bostadsbidrag sedan 1 januari 1988 är 100 kr. per månad. Tidigare gräns, 50 kr. per månad, som gällde fram t.o.m. år 1987, bör återinföras. Vissa hushåll som har det väldigt knapert kan gå miste om ett bostadsbidrag om knappt 1 200 kr. per år genom denna förändring. Vi hade från vpk:s sida hoppats på att vårt gamla förslag att återinföra möjligheten till bostadsbidrag till alla hushåll nu skulle genomföras fullt ut, inte bara för hushåll med medlemmar i åldrarna 18-28 år. Fortfarande envisas tydligen socialdemokraterna, trots positiva uttalanden i skilda sammanhang, och vill inte gå med på kravet. Vi anser att det är oacceptabelt att bostadsbidrag inte kan utgå till hushåll utan barn i de fall då man är över 28 år. Herr talman! Hittills har kommunerna avgjort om bostadsbidrag skall lämnas i resp. kommun, dvs. kommunerna kan besluta att bostadsbidrag inte skall utgå, vilket har skett bl.a. beträffande bostadsbidrag till hushåll utan barn, det s.k. ungdomsbostadsbidraget. Vpk har i olika sammanhang aktualiserat denna fråga och senast i en partimotion under allmänna motionstiden i år krävt en lagändring så att kommunerna skulle bli skyldiga att betala ut bostadsbidrag. Vi hälsar med tillfredsställelse att regeringen i slutet av mars månad förelagt riksdagen ett sådant förslag och att en majoritet nu står bakom förslaget. Vpk-förslagen om ändrade reduktionsregler samt ändrade inkomstoch bostadskostnadsgränser har inte heller denna gång fullt ut fått stöd från övriga ledamöter i utskottet. Trots att vpk-förslagen ostridigt skulle få positiva effekter för både unga och äldre hushåll, att högre bidrag skulle utgå till fler och att det ligger i linje med vad riksdagen uttalat senast förra året om målsättningen med bostadsbidragen, avstyrker majoriteten nu vpk-förslagen. Herr talman! Erfarenheterna av 17 riksdagars kamp för förbättrade bostadsbidrag har lärt mig att kamp lönar sig. Och jag har till min glädje kunnat notera åtskilliga framgångar på det här området under mina riksdagsår. Vi har, som sagt, kunnat notera framgångar för olika vpk-förslag, och vi kommer tillbaka. Vi har ett brett stöd bland landets bostadskonsumenter, och i samma takt som opinionen i dessa frågor växer sig starkare kommer säkert de vpk-förslag som nu avvisas att genomföras. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna, och jag vill redan nu meddela att vpk stöder s-reservationerna 10 och 13 i andra hand.

Herr talman! Det behövs mer medel för att uppnå målet om att ”alla människor skall ha tillgång till en sund, rymlig, välplanerad och ändamålsenligt utrustad bostad av god kvalitet till skäliga kostnader”. Det var så riksdagen år 1967 formulerade det övergripande målet för bostadspolitiken. Vi bör hålla fast vid det målet. Vår strävan måste vara att förbättra medlen, så att vi når målet. Bostadskostnaderna blir orimliga för vissa hushåll, om vi inte betalar vissa kostnader via gemensamma kassan, dvs. över skattsedeln. Generella och selektiva subventioner har verksamt bidragit till att de allra flesta hushåll i vårt land nu kan efterfråga och få ändamålsenliga och bra bostäder. För 50 år sedan i år gjorde Ludvig Nordström sin resa genom Sverige och skrev boken Lortsverige. Då var det knappt 8 20 av bostäderna som kunde anses fullgoda utifrån den tidens krav på fullgoda bostäder. Ludvig Nordström beskriver en bostadsmisär som måste ha chockat dåtidens politiker. Han gjorde resan och skrev boken på uppdrag av dåvarande medicinalstyrelsen, som var ansvarig myndighet för sjukvården. Där insåg man det tydliga sambandet mellan dåliga bostäder och människors hälsa. Nu är andelen trångbodda hushåll mindre än 3 96 och andelen omoderna bostäder mindre än 2 96. 70 90 av alla barn har eget sovrum i dag. Detta resultat har uppnåtts med hjälp av olika bostadspolitiska medel. För att åstadkomma det har det krävts både generella och selektiva subventioner. Det har alltså krävts en mycket målmedveten fördelningspolitik. Denna politik behövs också i fortsättningen. Med hjälp av historien kanske vi lättare kan se syftet med dagens diskussion om ett av de bostadspolitiska medlen, nämligen bostadsbidragen. Dessa bostadsbidrag är den enda form av bostadssubventioner som är direkt riktad till vissa hushåll. Vi kan inte avstå från bostadsbidragen om vi inte är beredda att ändra målsättningen för bostadpolitiken, dvs. rätten till en god bostad skall tillkomma alla. För detta tror jag att vi måste ha riktade bidrag. Denna inledning är på sätt och vis svaret på den fråga som jag fick av Agne Hansson angående var vi socialdemokrater står. På frågan om hur vi ser på Prot. 1987/88:129 behovet av bostadssubventioner var denna inledning ett svar till Karl-Göran 30 maj 1988 Biörsmark. Åtminstone socialdemokraterna och vpk är beredda att ge fortsatt utrymme för denna subventionsform, när vi beslutar om fördelning av skattemedel i stat och kommuner. Centern delar denna uppfattning, även om man vill förändra i vissa avseenden. Folkpartiet vill avskaffa bostadsbidragen och närmar sig alltmer moderaternas mål. De båda partierna förenar sig om förslag till medel som syftar till en fri, konkurrenskraftig bostadsmarknad. Men där reserveras valfriheten för somliga, samtidigt som den begränsas alltmer för vissa andra. Två så principiellt skiljaktiga linjer kan inte förenas. Jag har en liten stillsam undran: Vilken linje skall följas i en eventuell trepartiregering? Jag skulle vilja kommentera några av de reservationer som är fogade till bostadsutskottets betänkande. I reservation 1 återkommer moderaterna med ett gammalt krav om att bostadsbidragen skall ersättas med grundavdrag och skattesänkning. Om man vill vara vänlig kan man säga, att det är åtminstone enklare att genomföra den reformen, om man vill förbättra för människor med goda och höga inkomster än om man till äventyrs skulle vilja förbättra för människor som saknar inkomster. Det är ytterst oklart hur de människorna skulle över huvud taget få möjligheter till bostadsbidrag. I reservation 2 enas samtliga borgerliga partier om avslag på bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn — i det här sammanhanget avses ungdomar mellan 18 och 28 år. Dessa bidrag har införts för att underlätta för ungdomar att klara bostadskostnader under en tid då det är mycket vanligt att inkomsten är låg — och detta gäller inte bara studerande. I mars 1988 var 14 000 ungdomar sysselsatta i ungdomslag. Mer än två tredjedelar av dem som arbetade i dessa ungdomslag var flickor. Av de 18 700 personer som vid samma tidpunkt var beredskapsarbetare var mer än 28 96 under 25 år. 49 400 personer gick i AMS-utbildning, och ungefär en tredjedel av dessa var under 25 år. Detta har jag sagt som exempel på att det är studerande och andra ungdomar som skall kunna komma i åtnjutande av dessa bostadsbidrag. Reservanterna säger att inga lägenheter skapas genom bostadsbidragen. Nej, bostadsbidragen är inte avsedda för att skapa lägenheter. Vi har på annat sätt stimulerat byggandet av ungdomsbostäder. De beslut som riksdagen fattat i det avseendet har redan gett utdelning. Men bostadsbidraget är till för att ungdomarna skall kunna efterfråga de bostäder som vi på annat sätt får fram. I reservation 3 föreslår Tore Claeson att bostadsbidrag till hushåll utan barn inte skall begränsas till bidragstagare mellan 17 och 28 år. Min förhoppning är att riksdagen successivt skall kunna reservera medel, så att Tore Claesons förslag skall kunna prövas igen. Men i dag finns inte utrymme för mer än det som anges i propositionen och därför tillstyrker jag densamma. Tore Claeson har också i denna debatt uttryckt oro över att förslaget innebär en höjning av den nedre bostadskostnadsgränsen. Men det utrymme 105 som blir fritt genom ändringen har kunnat användas för att höja de övre bostadskostnadsgränserna, och därmed har man ökat möjligheterna för framför allt barnfamiljer att flytta in i nybyggda lägenheter — som vi vet är särskilt dyra. I reservation 4 har de borgerliga partierna enat sig om förslag som innebär förbättringar för dem som bor i lägenhet med bostadsrätt och i egnahem genom att en del av räntekostnaden skall få anses som bostadskostnad vid beräkning av bostadsbidrag. Det är värt att notera att förslaget kommer från en centermotion och att det nu stöds av moderater och folkpartister, som i andra sammanhang vill försämra bostadsbidragen. I reservation 5 kräver centern omvandling av bostadsbidrag till skattejämkning. Centern vill behålla bostadsbidragen, men man vill överföra dem till skattemyndigheten för reglering i efterhand av bostadskostnader mot skatter. Det föreslagna systemet förefaller krångligt och skulle förmodligen ställa stora krav på kommunernas förvaltningsorgan. Detta medger också reservanterna, bl.a. genom att antyda behov av kompletterande utbildning. Framför allt måste det här innebära svårigheter för den enskilde dels om bostadsbidraget är för högt, för då blir vederbörande återbetalningsskyldig, dels om bostadsbidraget är för lågt, för då får vederbörande ligga ute med pengar för bostadskostnader som han har rätt att få hjälp med. I de följande reservationerna behandlas inkomstgränser, bostadskostnadsgränser m.m. när det gäller systemet för bostadsbidrag. I reservation 6, som handlar om inkomstgränsen för hushåll med barn, finns det ett förslag från moderater och folkpartister, vilket innebär det första steget mot ett avskaffande av bostadsbidragen. Genom att avstå från en höjning av inkomstgränserna blir bostadsbidragen något försämrade, något som man också är medveten om. I reservation 7 tar moderaterna ytterligare ett steg genom att yrka bifall till en höjning av den nedre gränsen. Men man yrkar avslag på förslag om höjda övre bostadskostnader. Moderaterna har helt fräckt plockat russinen ur folkpartiets, centerns och regeringens förslag för att främja sina egna syften. Det här skall ställas mot reservation 8, där centern föreslår höjda övre bostadskostnadsgränser, jämfört med propositionens förslag. Centern inser att barnfamiljer behöver bostadsbidrag. Tyvärr måste jag hänvisa till det budgetutrymme som finns för bostadsbidragen och som inte medger den höjning som centern föreslår i sin reservation, och än mindre den som vpk föreslår i reservation 9.

Vi tillstyrker propositionens förslag i dessa avseenden, vilket bl.a. innebär en anpassning till förslaget om studiemedelssystem. Det är en rimlig avvägning att låta studerande som har bostadskostnader som är så höga att studiemedlen inte räcker till för att täcka dessa, få möjlighet till bostadsbidrag. Ungdomar som inte kan bo kvar hemma under studietiden och som inte kan få en studentbostad till rimlig kostnad, behöver detta extra ekonomiska stöd för att kunna studera på heltid. Det är ett sätt att Prot. 1987/88:129 ge hjälp till en grupp som verkligen behöver stöd. Det är just denna grupp 30 maj 1988 som inte minst Tore Claeson värnade om i sitt inlägg. Jag yrkar bifall till reservation 10. I reservation 13 säger vi socialdemokrater att det är dags att besluta om lagreglering av bostadsbidragen. Ungdomsbostadsbidragen har funnits sedan den 1 januari 1988. En del kommuner har avstått från att införa dessa bidrag och har därmed hindrat att ungdomar fått möjlighet att täcka dryga bostadskostnader under den tid de saknar arbetsinkomst eller har en otillräcklig sådan. Vi anser att riksdagen genom föreliggande beslut ger alla ungdomar samma rättigheter, oavsett i vilken kommun de råkar bo. Det är huvudskälet till den föreslagna lagen, som ålägger kommunerna att bevilja bostadsbidrag. Då är det rimligt att även övriga former av bostadsbidrag regleras i denna lag. Jag tillstyrker därför det förslag som redovisas i reservation 13. Samtliga borgerliga partier yrkar avslag på regeringens förslag. Det motiverar man på olika sätt. Men de har det gemensamt att samtliga anser att kommunerna själva skall få bestämma. Alla är oerhört rädda om den kommunala självbestämmanderätten. Men eftersom några kommuner har beslutat sig för att inte införa bostadsbidrag till vissa hushåll utan barn, har vi i riksdagen skyldighet att ställa oss frågan: Skall vi tillåta att en del av dessa hushåll går miste om bostadsbidrag, därför att de politiskt ansvariga i just deras kommun behagar besluta att inte införa den här förmånen? Skall vi värna mer om den kommunala självbestämmanderätten än om de ungdomar som har inkomster som är så låga att de inte kan täcka dryga bostadskostnader? Eftersom moderaterna säger klart ifrån att de inte vill ha bostadsbidrag till hushåll utan barn och eftersom både moderater och folkpartister på sikt vill avskaffa bostadsbidragen till alla hushåll, tror jag att deras omsorg om kommunernas självbestämmanderätt är en skenmanöver. I andra sammanhang accepterar vi en laglig skyldighet för kommunerna, även om de måste bära en del av kostnaderna för det som åläggs dem. Det gäller t.ex. skolverksamhet, barnomsorg, bostadsförsörjning och KBT. Folkpartiet och centern tycker också att lagförslaget borde ha remitterats tilllagrådet. Regeringen har emellertid valt att rådgöra med de båda berörda parternas företrädare — Kommunförbundet, Hyresgästernas riksförbund och SABO. Det måste anses vara tillräckligt, speciellt som lagförslaget i allt väsentligt innebär att nu gällande författningar överförs till lagtext. Det finns ingen principiell skillnad mellan författningen och lagförslaget. Dessutom vill vi att alla skall ha möjlighet att få bostadsbidraget prövat en gång i kvartalet om bostadskostnaden ökar eller om inkomsten minskar. Vidare skall man vara skyldig att anmäla inkomstökning under året. På den punkten är samtliga partier i utskottet överens. Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 10 och 13 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet samt avslag på övriga reservationer.